Herr talman! Jordbruksutskottets betänkande nr 14 behandlar miljöfarligt avfall. På förslag av den socialdemokratiska regeringen beslöt 1975 års riksdag om en rad åtgärder för att bättre ta hand om kemiskt avfall. Tyvärr tvingas vi nu liksom vid föregående riksmöte konstatera att besluten från 1975 inte har fullföljts. Ansvaret för detta vilar på de borgerliga regeringarna. Frågan om en central behandlingsanläggning har ännu inte fått sin lösning. Den s.k. avfallsdeklarationen har inte fullt ut genomförts, vilket allvarligt försvårar för såväl kommuner som samhällsföretaget Svensk Avfallskonvertering AB att bedöma arten, sammansättningen, mängden och hanteringen av det miljöfarliga avfallet. Jag tvekar inte att påstå att den nuvarande hanteringen av det kemiska avfallet tenderar att bli ett av våra allvarligaste och mest akuta miljöproblem. Det handlar om ett växande problem i ordets verkliga mening. SAKAB ' tvingas nu att temporärt lagra avfall och även utnyttja utländska behandlingsanläggningar. Den kemiska industrin har stora bekymmer med sitt avfall. Vi beklagar, herr talman, att de borgerliga regeringarna ännu inte har löst dessa viktiga frågor.

Herr talman! Jag är helt medveten om problemen, men det är just utredningen om en alternativ lokalisering som borde ha kunnat drivas fram snabbare. Vi har för vår del inte tagit ställning till någon speciell lokalisering av anläggningen. Det går väl ändå inte att komma ifrån, Sven Andersson, att borgerliga regeringar från 1976 haft ett odelat ansvar för verkställandet av riksdagens beslut. Vårt beklagande beror närmast på att det rör sig om hantering av avfall med utomordentligt stora risker ur både hälsooch miljösynpunkt.

Herr talman! Energifrågorna anses av de flesta tillhöra vår tids allra största frågor. Diskussionen om kärnkraftens vara eller inte vara har på ett utmärkt sätt ställt framtidsfrågorna i förgrunden. En bred folkopinion utvecklas nu mot en marsch in i ett av världens mest omfattande kärnkraftsprogram. Sverige har alltid legat väl framme i energiteknik, och vi har tidigt vunnit elkraft ur våra älvar. Vi har tidigt elektrifierat landet och löst distributionen av elkraft, vilket än i dag på sina håll i världen är ett stort hinder för utvinnande av elkraft ur t.ex. vatten. Vi har också haft och har inom landet ett stort kunnande i vad gäller energiproduktion, och det företag som nu är inblandat i detta ärende, ASEA, har i varje fall under vår industriella uppgångsperiod efter kriget haft världsrykte. Medan man ännu trodde blint på kärnkraftens möjligheter att försörja oss med billig energi och flera år innan någon ens nämnde att det fanns svåra avfallsfrågor förenade med kärnkraften, ingicks ett konsortialavtal mellan staten och ASEA om samarbete på reaktoroch bränsleområdet, innebärande att man tillskapade Asea-Atom. Nu är det alltså dags att förnya avtalet. Och trots att halva befolkningen är mot kärnkraft och vill avveckla den helt, medan den andra halvan talar om en bortre parentes för kärnkraften någonstans vid tolv aggregat, innebär det föreslagna avtalet ingen rejäl ny satsning för Asea-Atom. Tvärtom säger man att för att företaget skall kunna börja arbeta inom områden utanför kärnkraften måste styrelsen vara helt enig. Detta skulle bli ett unikt förhållande, som alltså innebär att en enda person kan sätta stopp för en utveckling som, om man skall tro vad som sägs i energidebatten, praktiskt taget alla — oavsett om de är jaeller nej-anhängare — anser är nödvändig. Det är alltså fråga om en utveckling av alternativen. Detta är helt fantastiskt. Det energikunnande som jag nämnde finns inom ASEA och Asea-Atom måste nu ställas i samhällets tjänst för att tillsammans med kunnande inom andra områden — jag tänker t.ex. på folk som kan vindteknik utifrån sina flygtekniska kunskaper etc. — skapa möjligheter för oss att nå de alternativ som det talas om. Och jag poängterar att det inte bara är nej-sidan som talar om alternativ, utan det gör man också från det andra hållet. Sysselsättningen vid Asea-Atom är ständigt på tapeten hemma i Västmanland, där förmodligen en av Sveriges mest kärnkraftsvänliga tidningar inte missar chansen att ständigt tala om hur illa det skall gå för teknikerna vid Asea-Atom, om vi avvecklar kärnkraften. Aldrig har man haft så stora bekymmer för så få, skulle man kunna säga för att travestera en känd politiker. Sysselsättningen där kan ju inte räddas genom att man låser fast Asea-Atom vid kärnkraften, som ändå inte har någon egentlig framtid. Hur gärna förespråkarna än vill att man skall bygga ut, så måste de inse att det i Sverige är i stort sett färdigbyggt. Och i utlandet står man inte precis i kö för att köpa nya reaktorer. T. o. m. i det land som i det socialistiska blocket är ledande när det gäller kärnteknologi, ävs. Sovjetunionen, har det nu satts i gång en debatt, där man så svagt har börjat ifrågasätta kärnkraften och om det verkligen är vettigt att för framtiden satsa på den. Den enda vettiga lösningen för Asea-Atom är att ett nytt konsortialavtal tecknas som innehåller besked om samarbete inom atomteknologin bara så långt att man kan klara underhåll och säkerhet vid de sex eller tolv reaktorer som det för överskådlig framtid är fråga om i Sverige. Därutöver måste man omedelbart sätta i gång med en rejäl satsning på alternativen. Och då kan man ju inte ha ett avtal med en skrivning som säger att denna satsning bara kan göras om ingen i styrelsen inlägger sitt veto. Det är ju i princip innebörden i att alla skall vara eniga — inte en enda får vara emot — för att man skall satsa på alternativen. Detta är ett onödigt hinder, om man menar allvar med det bortre parentestecknet och med att man skall satsa på alternativ utveckling. Nej, bästa riksdagsledamöter — ni som eventuellt sitter på era rum och lyssnar på detta: hela detta avtal andas en helt annan politik än den som i dag diskuteras ute bland folk och bland politiker i allmänhet. Jag är starkt oroad över att avsikten med denna proposition, som lades fram av folkpartiregeringen, egentligen inte alls var att sätta det bortre parentestecknet, som det nu diskuteras om i de båda alternativen inför omröstningen. Avtalsförslaget har inte den inriktningen, utan vi kan i stället befara att regeringen vill hålla Asea-Atom fast vid atomtekniken så länge att företaget skall hinna få fram och marknadsföra bl.a. de små tätortsreaktorer som av någon anledning kallas för Secure. Det är alldeles klart att Asea-Atom självt arbetar efter den linjen. Häromveckan fick ledamöterna i Västerås kommunfullmäktige en mycket elegant broschyr med information om Secure, trots att Securereaktorerna inte alls finns med i dagens energidebatt eller i de förslag som hittills har förts fram när det gäller folkomröstningen. Dessa reaktorer har över huvud taget inte diskuterats vid energidebatten, utan de förs fram av Asea-Atom. Herr talman! Detta konsortialavtal måste skrivas om. Propositionen måste avslås, och riksdagen bör besluta om en successiv avveckling av Asea-Atoms verksamhet inom kärnenergiområdet. Det måste skrivas ett nytt avtal som ger möjlighet till omfattande utveckling inom andra områden av energiproduktionen. Då räddar man verksamheten vid Asea-Atom — inte annars. Herr talman! Jag yrkar bifall till motionen nr 91.

Herr talman! Det är mycket positivt att Asea-Atom nu enligt utskottets hemställan ges möjlighet att verka utanför det kärntekniska området. Därmed kan den stora kunskap och den speciella kompetens som finns inom Asea-Atom även på sikt nyttiggöras och utvecklas. De anställda ges därigenom en möjlighet till tryggad anställning och ett meningsfyllt arbete. Sakförhållandet är ju ändå det, att oavsett om det inom tio år blir en avveckling av de sex kärnreaktorer som nu är i drift eller om parentestecknet sätts efter tolv reaktorer, så är kvarvarande arbete för Asea-Atom inom det kärntekniska området mycket begränsat. I avvecklingsalternativet kommer kravet på och behovet av alternativ energi att ge Asea-Atom en omedelbar och långsiktig chans till tryggad sysselsättning. Jag vill påpeka att jag inte syftar på tillverkning av komponenter till koleldade kondenskraftverk. En storsatsning på kolkraft skulle bli precis samma felinvestering som kärnkraften; det är med inhemska förnyelsebara energikällor som bas som vi måste forma morgondagens energiproduktion. Övergångsmässigt måste vi bl.a. satsa hårt på värmepumpar, hushållning och återanvändande av energi. Inom detta område finns mycket avancerad värmeteknik, som kräver de kunskaper och den speciella kompetens som finns hos Asea-Atom. Jag konstaterar med tillfredsställelse att utskottet har tolkat det nya konsortialavtalet så, att det inte utgör något hinder för en förändring av Asea-Atoms verksamhet enligt de riktlinjer som redovisats i centerns energimotion 1978/79:2406. Det är också positivt att det, enligt utskottets skrivning, inte föreligger någon vetorätt för enskild styrelseledamot — det är parterna som skall vara överens — vad gäller beslut om upptagande av verksamhet utanför det kärntekniska området. Genom utskottets skrivning har min motion, trots avstyrkandet, blivit mycket positivt behandlad. Med anledning av det vill jag, herr talman, avslutningsvis yrka bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Tage Adolfsson säger att jag slår in öppna dörrar. Men det kan man väl inte säga, när det i den föreslagna avtalsskrivningen sägs att för att sådan verksamhet utanför kärnenergiområdet skall kunna komma i gång måste bolagets styrelse vara enig. Varför i all världen har man med denna passus? Varför har man inte inom en styrelse normala förhållanden med enkelt majoritetsbeslut? Det måste ju vara något sjukt när man vill sätta broms genom en enda persons veto. Det är ett helt onormalt förhållande inom ett område som ju de flesta borde vara överens om — utom möjligen moderaterna, som inte vill sätta den bortre parentesen.

Herr talman! Det vore ju klädsamt om man kunde visa det förtroendet för oss som har en annan uppfattning att man tog bort passusen om enighet i styrelsen, så att vi slipper vara oroliga för att avtalet inte kommer att utnyttjas på det sätt som man bör göra. Det är oerhört viktigt att det nu kommer i gång alternativ utveckling. Det är det enda sättet att rädda jobben.

Herr talman! Vi är ändå ganska överens om att det nu inte finns någon egentlig marknad för kärnkraft här i landet, ifall man då inte undantar ett alternativ i folkomröstningen som ännu inte har presenterats, nämligen en ohämmad utbyggnad. Håller vi oss till de alternativ som i dag finns, dvs. sex aggregat med avveckling under tio år eller tolv aggregat och avveckling under en längre tid, måste vi ha klart för oss att marknaden för Asea-Atoms verksamhet, som den nu är upplagd, är oerhört liten. Konstruktionsarbetet är färdigt för reaktorerna 11 och 12, och jag ser ytterligt små möjligheter att exportera i den omfattning som sagts vara nödvändig för att företaget skall bli lönsamt. Det har ju talats om att man behöver leverera en reaktor per år. Hela västvärlden står i kris vad beträffar kärnkraften och har inte tagit ställning för framtiden. I USA hade antalet beställningar på kärnkraftsreaktorer allvarligt gått ner redan före Harrisburg — ja, inte allvarligt som jag ser det, men avsevärt minskat. Jag har fått uppgifter om att det s.k. smarta kapitalet, det som lätt flyttar sig från en lönande verksamhet till en annan, nu har satts in i den företagsamhet som sysslar med solenergin, där man räknar med att framtiden finns. Enda sättet att rädda jobben vid Asea-Atom och få till stånd den utveckling som är nödvändig — enligt de två alternativ som i dag är kända i alla fall — är att ge fritt fram för en utveckling vid företaget av alternativa energislag. Och då ser jag inte något som helst skäl för att ha kvar passusen om att en enda person i styrelsen skall kunna hejda det.

Herr talman! Verklighetsflykt, det kan man kalla Tage Adolfssons senaste inlägg, om han menar att Asea-Atom skall fortsätta sin verksamhet efter styrelsens uppfattning, oberoende av hur samhällsdebatten går och oberoende av vad vi beslutar i fråga om energipolitiken. Det är ju utifrån de förutsättningarna som företagets verksamhet måste läggas fast. Asea-Atoms styrelse måste väl ändå följa samhällsutvecklingen i övrigt. Eller hade Tage Adolfsson tänkt sig att företaget skulle fungera som något slags självständig energipolitisk maktfaktor i framtiden?

Herr talman! Vi hävdar inte att man skall förstöra tillgångarna. Vi säger att det skall vara en successiv avveckling i en sådan takt att man kan klara service och säkerhetsfrågor för det antal aggregat som det kommer att beslutas om i folkomröstningen. Därutöver skall man satsa på alternativen. Jag måste säga att det senaste beskedet från Västerås, nämligen att Asea-Atom går ut och bedriver marknadsföring — det måste man kalla det — genom att lämna broschyrer om en reaktor som inte diskuteras i energidebatten och som inte alls har förankring i de alternativ som i dag har presenterats, inger vissa farhågor. De bekräftas av Tage Adolfsson, när han säger att vi skall låta Asea-Atom sköta frågorna om vår framtida energi. Det skall man tydligen inte göra den politiska vägen.
Herr talman! Det är viktigt att komma ihåg att det är fråga om ett ettårigt avtal och att parterna skall vara överens. Parterna representeras i styrelsen av vardera två ledamöter. Och det är väl kanske inte orimligt att ha bestämmelsen om att parterna skall vara överens. Men det finns också möjlighet — och det har jag vägt in som någonting positivt — att göra ytterligare justeringar i detta avtal inför de förhandlingar som ganska snart måste tas upp. Jag tror att vi borde kunna vara överens om att om vi ärligt menar att vi vill trygga framtiden för Asea-Atoms anställda, så borde alla goda krafter verka för att så snabbt som möjligt föra över verksamheten på de framtida energikällorna, på alternativen. Först då kan Asea-Atom få en realistisk framtid. Det får man inte, om vi halsstarrigt håller fast vid en felaktig satsning på kärnkraften.

Herr talman! I anslutning till propositionen 1976/77:149 om arbetsmiljölag väckte vpk en omfattande motion som tog upp hela problemet med de risker som de anställda dagligen utsätts för i sitt arbete. Den tekniska utveckling som arbetslivet genomgått har inte utnyttjats för att förbättra de anställdas arbetsförhållanden, även om vissa tunga arbetsuppgifter har försvunnit. Kapitalisternas ständiga jakt efter högsta möjliga profit har nödvändiggjort en effektivisering av arbetsprocesser. Specialisering av arbetsuppgifter, skiftarbete i ökad omfattning, användandet av allt fler kemiska ämnen, allt detta har sammanfattningsvis medverkat till en ökad sjukdomsoch skadefrekvens och direkt utslagning av människor från arbetslivet. De konkreta ändringsförslag som ställdes av vpk i samband med behandlingen i syfte att förbättra lagförslaget röstades ner av riksdagen. I upprepade motioner har vpk sedan ställt olika förslag på grundval av de skadeverkningar som allt oftare avslöjas och som har sin grund i en dålig arbetsmiljö. Men i ett kapitalistiskt samhälle med privat ägande används människor i arbetslivet som en handelsvara, som inte ens anses behöva den kontinuerliga översyn som exempelvis maskiner anses behöva för att fungera. När de anställda inte längre är produktivt lönande, då läggs ansvaret över på samhället. Med utpressningshot om företagsnedläggning ges från ansvariga myndigheter dispens för fortsatt drift utan åtgärdande av skaderisker, trots medvetande om de konsekvenser detta kommer att innebära för arbetare. Sammanfattningsvis var anledningen till vpk:s kritik av arbetsmiljölagen att lagförslaget överlämnade alla viktiga beslut till arbetarskyddsstyrelsen och inte gav de fackliga organisationerna någon avgörande maktbefogenhet att hävda arbetarnas intressen. Arbetsmiljöfrågor har i anslutning till olika vpk-motioner diskuterats i kammaren vid ett flertal tillfällen under hösten, och jag finner nu ingen anledning till en upprepad debatt. Men jag vill erinra om att vpk kommer att fortlöpande bevaka arbetsmiljöfrågorna i de arbetandes intresse. Jag skall därför bara kort beröra de två vpk-motioner som behandlas i socialförsäkringsutskottets betänkande — motioner som har sin grund i dålig arbetsmiljö, men som tar upp brister i den arbetsskadeförsäkringslag som fr.o.m. den 1 juli 1977 ersatte lagen om yrkesskadeförsäkring. Motion 793 yrkande 1 som rör registreringen av arbetsskador, där vi kräver att övergångsbestämmelserna mellan de olika försäkringarna för arbetsskada utformas så att alla kompenseras efter likvärdiga regler som 1977 års arbetsskadeförsäkringslag, oavsett yppandedag. Det är otidsenligt att en förbättrad lagstiftning som den avseende skadereglering inte slår igenom för samtliga anställda som drabbas av en arbetsskada. En stor del av de arbetsplatsskador som nu uppmärksammas kan hänföras till långvarig vistelse i en farlig arbetsmiljö. Det borde vara en självklarhet att full ersättning för inkomstbortfall vid arbetsskada alltid skall utgå. Detta oavsett om det är ett olycksfall eller en skada till följd av en inverkan som skett före lagens ikraftträdande.

De svårigheter i bedömningen om vilket som är en arbetsskada, som utskottet anför i sitt betänkande, borde i dag vara möjligt att lösa. Jag yrkar, herr talman, bifall till motion 793 yrkande 1. När det gäller motion 427 om försäkringsskydd för elever som deltar i arbetsmarknadsutbildning har jag inget yrkande. Enligt utskottets betänkande kommer ett utredningsresultat från riksförsäkringsverket att föreligga inom kort. Vi vill gärna tro att riksförsäkringsverket uppmärksammat den brist i lagen som inte bara vpk har påtalat och att denna brist också omedelbart rättas till. Vpk avvaktar därför men återkommer i annat sammanhang om så blir nödvändigt. Jag vill ändå tillägga att det är otillfredsställande att det tar så lång tid att åtgärda en uppenbar brist i en lagstiftning. För exempelvis AMU-eleverna innebar den nya lagen om arbetsskadeförsäkring en uppenbar försämring, som kunde ha rättats till utan att föregås av en utredning.

Herr talman! Jag vill endast med en minimal motivering yrka bifall till utskottets hemställan. Socialförsäkringsutskottet har vid arbetet med de frågor som behandlas i betänkandet nr 8 funnit att man i yrkesskadeförsäkringen på ett tillfredsställande sätt har angripit problemet yrkesskada före den 1 juli 1977. Genom medel från yrkesskadefonden kan kompensation ges i de särskilda fall där den gamla lagen begränsar försäkringens verkningsområde. Utskottet framhåller även att det numera inte är den medicinska utan den ekonomiska invaliditeten som grundar rätt till ersättning, varför det knappast är möjligt att göra en omprövning av alla äldre livräntor i enlighet med den nya lagens grundsatser. Vidare finns det anledning att erinra om att en stor del av de äldre livräntorna grundar sig på en så låg medicinsk invaliditetsgrad att någon ersättning enligt lagen om arbetsskadeförsäkring knappast förelegat. På grundval av vad som nu har anförts finner utskottet att den generella metod som har valts för att kompensera äldre skadefall är den lämpligaste. Beträffande olika studerandekategorier konstaterar utskottet att studerande som genomgår utbildning, vari ingår moment med särskild risk för yrkesskada, redan omfattas av obligatoriskt arbetsskadeskydd under denna del av utbildningen. Att därutöver vidga försäkringsskyddet till att omfatta elever i utbildning som ej är förenad med särskild risk för yrkesskada vill utskottet avstyrka. Herr talman! Med denna korta motivering vill jag alltså yrka bifall till utskottets hemställan.
Herr talman! Även jag har läst utskottets betänkande. Jag kan förstå att de Onsdagen den som skriver lagtext inte alltid kan överblicka alla de konsekvenser som en lag 5 december 1979 kan få för samtliga berörda. Men vad jag inte kan förstå och acceptera är att det skall vara så svårt och så tidsödande att ändra på uppenbara brister i en lag — Arbetsskadeskydd som negativt drabbar en viss kategori människor, att självklara och konkreta = för deltagare i förslag alltid först måste in i utredningskvarnen som bara innebär ett arbetsmarknadsfördröjande av beslut, som beträffande den nu behandlade frågan. utbildning m.fl.

Herr talman! Carl-Henrik Hermansson har frågat mig om jag delar uppfattningen att kommersiell inblandning i valrörelsen inför folkomröstningen är stötande och olämplig. Som svar på frågan vill jag erinra om att regeringen kommer att föreslå riksdagen att ekonomiskt stöd utgår till de kampanjorganisationer som bildas bakom de olika alternativen i folkomröstningen. Omfattningen och principerna för det stödet kommer att behandlas i de fortsatta överläggningarna med riksdagspartierna. Hur företag och organisationer väljer att agera inför folkomröstningen avgörs av dem själva och de olika kampanjkommittéerna. Det finns f.ö. inte möjligheter att förhindra företag och ekonomiska sammanslutningar att lämna sådana bidrag.

Herr talman! Som jag har erinrat om i motiveringen för min fråga säger samtliga politiska partier nu nej till penningbidrag från storföretagen till sina valrörelser. Det gäller, om jag har fattat saken rätt, även moderata samlingspartiet, som tidigare tog emot sådana bidrag och för vilket de tydligen spelade en viktig roll. Att de politiska partierna har intagit denna ställning och avvisar ekonomiska bidrag från storföretagen är ett uttryck för demokratisk renlighet, och det är ett mycket viktigt principiellt ställningstagande. Kapital och storföretag skall inte genom pengar kunna påverka den demokratiska processen. Demokrati och folkvilja skall om möjligt inte heta pengar. Det är bakgrunden till detta principiella ställningstagande. Samma sak bör gälla vid folkomröstningen om kärnkraft den 23 mars. Det är givet att förbud mot penninggåvor från företag inte kan genomföras med nu gällande lagstiftning. Jag vill i förbigående göra den anmärkningen att lagstiftningen på denna punkt nog borde behöva revideras. Men de olika kampanjkommittéerna borde enligt min mening avge deklarationer om att de inte tänker ta emot pengar från företag. Detta är som sagt en demokratisk renlighetsfråga. 5 Samtidigt som jag tackar statsministern för svaret vill jag fråga honom om han är av den meningen att sådana deklarationer som jag här har talat om borde avges från de olika kampanjkommittéerna och att det från demokratisk synpunkt är viktigt att detta görs inför folkomröstningen. Herr talman! Det är ytterligare ett moment i denna fråga som har kommit in i bilden, nämligen att ja-sidan inför folkomröstningen tydligen vill splittra upp sig organisatoriskt. Om det blir på två eller tre grenar eller kanske ännu fler, det återstår ännu att se. Man begär nu penningbidrag till var och en av dessa organisationer. Det skulle vara en orimlighet, om ett flertal organisationer på ja-sidan skulle få sådana ekonomiska penningbidrag från staten, medan nej-sidan bara får en del av det som eventuellt skulle ges till ja-sidan. Jag vill understryka att ja-sidan och nej-sidan i den kommande folkomröstningen bör ges lika möjligheter, vilket förutsätter lika stora bidrag från staten till båda sidorna.

Herr talman! Den utveckling som vi har haft och som har lett till att inget politiskt parti numera tar emot bidrag av den typ Carl-Henrik Hermansson talar om tycker jag är bra och riktig. Jag sade i mitt svar att kampanjkommittéerna har samma möjligheter att agera som de politiska partierna. Jag vill gärna tillägga att jag för min del tycker det vore riktigt om kampanjkommittéerna gjorde det, men de har ju att själva avgöra. Den följdfråga som Carl-Henrik Hermansson tog upp hör till de frågor vi skall diskutera i partiöverläggningarna, där vi kommer att ta ställning till både alternativens utformning och samhällets stöd till de kampanjkommittéer som bildas bakom alternativen. Jag är i dag inte beredd att göra något kategoriskt uttalande utan hänvisar till att vi får ta upp den frågan i partiöverläggningarna.

Herr talman! Jag vill tacka Thorbjörn Fälldin för första delen av hans deklaration i det andra inlägget, där han ställer sig bakom ståndpunkten att de olika kampanjkommittéerna i folkomröstningen bestämt bör säga nej till bidrag från företag. Jag tror det är väldigt viktigt att detta sägs ut av landets statsminister, och jag hoppas att han på den punkten har hela regeringen bakom sig. Vad gäller den andra delen av frågan skall jag inte ta upp någon ytterligare diskussion. Det är riktigt, som Thorbjörn Fälldin påpekar, att detta skall behandlas vid de kommande partiledaröverläggningarna som sker nästa vecka. Men jag tror det är viktigt att ytterligare understryka den synpunkt jag framförde, att det vore helt orimligt om vi skulle få ett sådant läge att ja-sidan organisatoriskt splittrade upp sig i tre delar och varje del gjorde anspråk på lika mycket pengar som nej-sidan totalt får, och kanske också lika mycket tid i television, i radio och i andra massmedia. Det skulle ju skapa en ojämnhet i läget inför folkomröstningen som inte är bra ur demokratisk synpunkt. Jag tror att eventuella partitaktiska hänsyn här borde vika inför det gemensamma kravet att det skapas rättvisa utgångspunkter för de båda sidorna i den viktiga folkomröstningen om kärnkraften.

Herr talman! Olof Palme har frågat mig dels vilka inkomstförstärkningar regeringen planerar att genomföra som ett led i en politik för att minska det allvarliga underskottet i statens budget, dels om regeringen står fast vid de utfästelser att inte höja momsen som de tre regeringspartierna gjorde i valrörelsen. Först vill jag påminna om att riksdagen på regeringens förslag nyligen beslutat om höjd alkoholoch tobaksbeskattning. Regeringen har vidare lagt fram förslag om en höjning av energibeskattningen. Sammanlagt beräknas dessa åtgärder ge staten ett inkomsttillskott på drygt 4 miljarder kronor. Det motsvarar gott och väl det inkomstbortfall, som följer med regeringens förslag till ändringar av inkomstbeskattningen. De av regeringen föreslagna ändringarna i skattesystemet för 1980 leder därför inte — som Olof Palme påstår i sin fråga — till något ökat budgetunderskott. Statens inkomster och utgifter för nästa budgetår är därutöver på vanligt sätt just nu föremål för prövning inom ramen för budgetarbetet. Risken för fortsatt stora budgetunderskott gör det därvid nödvändigt att på allt sätt begränsa utgiftsökningarna utan att de mest utsatta grupperna i samhället för den skull kommer i kläm. Resultatet av budgetbehandlingen kommer ii vanlig ordning att framgå av budgetpropositionen i januari. Jag kan dock redan nu förutskicka, att budgetpropositionen inte kommer att innehålla något förslag om höjd mervärdesskatt.

Herr talman! Jag ber att få tacka för svaret. Samtidigt vill jag säga att det är litet trist att konstatera att svaret lämnas först nu. Jag ställde min fråga i så god tid att vi räknade med att vi skulle kunna ha svaret som underlag vid utarbetandet av vår motion i skattefrågan. Det framhåller jag också i min " fråga. Enligt riksdagsordningen bör svar lämnas inom en vecka från det att en fråga ställts. Så skedde inte i det här fallet. Någon kontakt togs inte heller med oss, vilket är vanligt om det uppstår problem i sådana här sammanhang. Jag tycker att regeringschefen borde kunna ta sig hit till riksdagen inom den tid som riksdagsordningen föreskriver och ge svar på frågor. Vad sedan gäller själva innehållet i svaret framgår det ju att statsfinanserna går emot ett nästan katastrofalt budgetunderskott. Vi socialdemokrater har klokt nog inte fallit för frestelsen att bjuda över, utan i stället hållit vårt skatteförslag inom rimliga statsfinansiella gränser. Vi erbjuder inte heller några stora fördelar för de högsta inkomsttagarna. Men kravet på besked om inkomstförstärkningarna kvarstår. Första etappen i lönerörelsen är avklarad, men nu står arbetsmarknadens parter inför den utomordentligt svåra uppgiften att försöka sluta ett löneavtal för 1980. Det är oerhört viktigt att de dessförinnan får besked om hur regeringen tänker behandla budgetens inkomstsida. Det är inte minst viktigt ur fördelningssynpunkt. Regeringens skatteförslag innebär som bekant att man ger mycket litet i ökning av disponibel inkomst till de mindre inkomsttagarna, men man ger väldiga ökningar både i kronor och i procent på disponibel inkomst till höginkomsttagarna — tjänar man 200 000 kr. får man en skattelättnad på, om jag minns rätt, 11 eller möjligen 9 26, motsvarande 6 000-7 000 kr. Detta måste regeringen försöka kompensera sig för. Samtidigt kan man läsa i tidningarna att budgetunderskottet kommer att öka dramatiskt nästa år. Det rör sig om över 50 miljarder kronor. Och utgiftssidan är som alla vet i praktiken låst vid den här tiden. Då frågar man naturligtvis: På vilket sätt tänker ni under nästa år förstärka inkomstsidan? Tänker ni höja momsen eller blir det någonting annat? — Det är en fullkomligt legitim fråga, som landets löntagare har anledning att ställa.

Herr talman! Skatteförslaget och utformningen av det får vi ju anledning att diskutera här i riksdagen om några dagar. Jag går alltså inte in på den delen av Olof Palmes anförande. Olof Palme efterlyste besked om inkomstförstärkningar. Jag har gett besked om att något förslag om höjd mervärdeskatt inte kommer att ingå i statsbudgetförslaget. Beträffande budgetens utformning i övrigt vill jag säga att vi inte avviker från den traditionella principen att budgeten redovisas i sin helhet i början av januari. På den fråga som Olof Palme har ställt har jag alltså gett ett klart besked.

Herr talman! Jag hoppas att alla observerade att statsministern sade att han givit ett klart besked på min fråga om momsen: det kommer inte i budgetpropositionen. Så sade ni också 1977, men knappt hade bläcket på avtalet mellan löntagare och arbetsgivare torkat förrän ni genomförde just en kraftig momshöjning. Då blir ju min fråga: Innebär det här s.k. klara beskedet också att det under 1980 icke kommer att bli fråga om någon momshöjning? Jag kan utveckla resonemanget litet grand på en punkt. Om en stund kommer kammarens ledamöter att ta ställning till ett utskottsbetänkande om kapitalmarknaden, i vilket den borgerliga majoriteten mycket veklagar över riskerna med det stora budgetunderskottet, över inflationen och över de låga investeringarna. Snart kommer man, heter det, till en gräns som det kan innebära stora katastrofer att överskrida, en situation där endast en hårdhänt begränsning av underskottet i statsbudgeten kan lösa detta dilemma. Då blir min fråga: Vilken är den hårdhänta begränsning som den borgerliga majoriteten talar om, då den nu låser på utgiftssidan? Är det momsen eller ej? Jag kan gå till en kanske mindre auktoritet, men dock auktoritet, centerns huvudorgan Skånska Dagbladet, som i förrgår skrev: ”Vi kommer nog inte ifrån en momshöjning i vilket fall som helst.” Pratar tidningen i nattmössan? På dessa tre punkter ber jag att få en förklaring av det s.k. klara beskedet om momsen. Innebär detta att någon momshöjning icke kommer att ske under 1980?

Herr talman! Olof Palme ställer nu en fråga utöver den som han har fått ett klart svar på. Vi alla känner ju till behovet av att begränsa budgetunderskottet. Jag kan försäkra Olof Palme att det har lagts ned mycket arbete på att begränsa utgiftsökningen. Olof Palme vet lika väl som alla andra att det är en svår ekonomisk-politisk balansgång att klara den nuvarande situationen med bl.a. den större oljeräkningen. Jag har gett besked att vi inte har något förslag om höjd moms i budgetpropositionen, men jag är alldeles övertygad om att Olof Palme å det socialdemokratiska partiets vägnar inte vill avväpnas i alla möjliga avseenden med tanke på vad som kan komma att hända framdeles. Vi vet att OPEC-länderna sammanträder och känner inte till vilken utveckling det kan bli i världen som en följd därav. Det besked som jag har gett gäller.

Herr talman! Nu fick vi besked om att det klara beskedet inte är så klart. Det avsåg bara budgetpropositionen och upphör att gälla den 15 januari. Under resten av året kan det bli en momshöjning. Men säg det då, och påstå inte att det var ett klart besked!

till de allra bäst ställda inkomsttagarna i vårt land, de människor som har de allra högsta inkomsterna? Detta vill ni driva igenom nu, och sedan vill ni komma tillbaka den 10 januari med hårda åtdragningar för utsatta grupper, samtidigt som ni är beredda att senare under året klippa till med momsen. Var finns rättvisan och hänsynen till de svaga i detta?

Herr talman! Nu är Olof Palme antingen en dålig lyssnare eller också ägnar han sig åt att medvetet förvanska vad jag har sagt. Till att börja med: skattedebatten får vi ta sedan, men det är fel att påstå att regeringens förslag innebär skattelättnader på 6 000-7 000 kr. för dem som har de högsta inkomsterna. Det blir hård åtstramning för de utsatta grupperna, säger Olof Palme. I mitt svar står det att åtstramningen måste ske så att de mest utsatta grupperna inte kommer i kläm, och det kommer att framgå av budgetpropositionen. Det är allmänt känt att regeringen för barnfamiljerna föreslår ett höjt barnbidrag. Olof Palmes beskrivning stämmer alltså inte med vad jag har sagt från denna talarstol under de här minuterna då vi har haft vårt meningsutbyte.

Herr talman! Häromdagen sade budgetministern i TV, att visst får barnfamiljerna matkostnaderna ökade med 500 kr., och det drabbar låginkomsttagarna. Men skulle man ta det på skatten skulle det drabba dem som har höga inkomster. Det var också en fördelningspolitik! Jag konstaterar bara som ett faktum, att enligt regeringens skatteförslag får den som tjänar 200 000 kr. en skattesänkning med 6 000 kr., och den som tjänar 500 000 kr. får en skattesänkning med 12 000 kr. Det kan man utläsa av tillgängliga tabeller. Och det är icke en rättvis fördelningspolitik. Thorbjörn Fälldin har gjort anspråk på att det skall anses att han ger klara besked.

Herr talman! De tillgängliga tabeller som Olof Palme talar om är tabeller som upprättats av socialdemokraterna. Där har ni då räknat in indexregleringen såsom en skattelättnad, medan indexregleringen har till syfte — och också verkar så — att åstadkomma att inflationen inte driver upp skatterna utan man får den skatt man skulle ha haft om penningvärdet hade varit fast. Det är icke möjligt att säga att detta är en skattelättnad. I de tabeller socialdemokraterna upprättat föreslås en ytterligare skärpt beskattning i de avseendena. Får jag till sist påminna om att det är viktigt att också socialdemokraterna ger besked med någon räckvidd i tiden. Det yrkande ni har om avslag på energiskatten skapar bevisligen ett stort hål i budgeten och ökar budgetunderskottet. Ägna den omständigheten en tanke, och gör själva några deklarationer som har räckvidd i tiden!

Herr talman! Om regeringen höjer skatten på brännvin och därigenom höjer prisnivån samt som kompensation för detta sänker skatten för höginkomsttagare, så är det en skattesänkning. Den tar vi alltså med i våra tabeller. I era tabeller undviker ni oerhört noga att ta med det s.k. marginalskattetaket som ger de stora effekterna. Det är tur att vi finns, så att medborgarna via våra tabeller får reda på vad ni verkligen har för er, för det försöker ni dölja så gott ni kan. Jag kommer tillbaka till min fråga, eftersom Thorbjörn Fälldin berömde sig av att ge klara besked. Vad ger ni för besked till löntagarna? Kan ni garantera, som de borgerliga i sak gjorde i valrörelsen, att det efter avtalet inte blir några höjningar av momsen eller av andra indirekta skatter? Kan ni ge löntagarna det beskedet, eller lämnar ni dem i fullständig oklarhet?
Herr talman! Än en gång, Olof Palme, vad frågan har gällt är: Skulle man finansiera skattelättnaden med en momshöjning? Svaret är: det gör vi inte. Vi finansierar den genom energibeskattningen. Dessutom har jag tillagt att vi icke kommer att föreslå mervärdeskattehöjningar i budgetpropositionen. Men på samma sätt som alla andra regeringar måste vi ha möjlighet att med ekonomisk-politiska åtgärder försöka korrigera utvecklingen i samhället. Det har varje regering förbehållit sig, också regeringar som har letts av Olof Palme. Det är ingen nyhet. I det avseendet har vi exakt samma inställning. Det kan som bevis härför anföras citat från finansminister Sträng som hade att ta ställning till sådana här frågor gång efter annan.

Herr talman! Jag har inte frågat hur regeringen skall finansiera sin skatteomläggning. Jag har frågat hur ni skall finansiera budgetunderskottet. Det är det jag har begärt svar på — om den finansieringen skall ske via momsen. Det är klart att en regering måste behålla handlingsfriheten i förhållande till vad som händer i världen. Visst! Men det föreligger en fundamental skillnad, och det är att ni har ställt till med ett katastrofalt budgetunderskott genom er politik, från 3 miljarder när socialdemokraterna lämnade regeringsställningen till över 50 miljarder. Och jag frågar: Hur tänker ni rätta till det? Vilka inkomstförstärkningar tänker ni göra? Tänker ni höja momsen? Ni svarar: Inte i budgetpropositionen. Då frågar jag: Vad tänker ni göra under 1980? Jag får på denna enkla fråga icke något svar. Denna totala oklarhet när det gäller allting efter den 10 januari är också ett slags besked — och ett rätt dystert besked — till landets arbetare och tjänstemän.

Herr talman! Kjell-Olof Feldt har med åberopande av konsekvensutredningen frågat mig om jag står fast vid att kärnkraftens avveckling inte leder till vare sig arbetslöshet, elbrist eller höjda energipriser. Som framgår av regeringsdeklarationen vidhåller regeringspartierna sina skilda uppfattningar om vilken roll kärnkraften skall spela i energiförsörjningen. Vi är eniga om att folkomröstningen blir utslagsgivande i dessa frågor. Det uttalande Kjell-Olof Feldt åberopar ger uttryck för min och centerns uppfattning i denna fråga. Jag står fast vid denna uppfattning av bl.a. följande skäl. Konsekvensutredningens ekonomiska beräkningar m.m. avser år 1990, dvs. det år då avvecklingen enligt nej-alternativet just skall vara slutförd. Redan detta innebär att man inte kan ta konsekvensutredningens beräkningar för gott. I ett längre perspektiv ställer sig avvecklingsalternativet fördelaktigare. Utredningens avvecklingsalternativ har underkänts av nej-sidans ende ledamot. Han har tillsammans med två ledamöter i den parlamentariskt sammansatta referensgruppen lämnat utredningen under arbetets gång. En ytterligare ledamot har i en reservation bl.a. påtalat att det inte finns grund för antagandet om ett knapphetspris på elkraft och därmed inte heller för antaganden om sysselsättningsoch regionala effekter. Till utredningens brister hör enligt min uppfattning också att de samhällsekonomiska beräkningarna inte beaktar de framtida kostnaderna för avvecklingen av uttjänta kärnkraftverk, avfallshanteringen eller den slutliga förvaringen. Jag anser alltså att det inte är visat att alternativet med en avveckling av kärnkraften inom tio år skulle ge sämre sysselsättning och högre energipriser än fortsatt utbyggnad av kärnkraften.

Herr talman! Jag tackar statsministern för svaret. Av det framgår att han står fast vid sitt uttalande i Dagens Nyheter den 15 november. Då garanterade han att en avveckling av kärnkraften ”leder inte till arbetslöshet, el-brist eller höjda energipriser”. — ”Det är ingen samhällsekonomisk kostnad att avveckla den svenska kärnkraften”, sammanfattade statsministern. Han lovadet.o.m. ökad sysselsättning i de delar av landet där arbetsbristen är stor. Sedan dess har Thorbjörn Fälldin gjort ett nytt uttalande. Det var en kommentar till konsekvensutredningen i en radiointervju den 27 november. Men då lät det litet annorlunda. Då sade han: ”Konsekvensutredningens beräkning av kostnaderna för kärnkraftens avveckling — mellan 70 och 75 miljarder — är för hög.” I Ekointervjun sade han också att även om kostnaden är 70 miljarder så får vi ta den, eftersom den sprids ut under en lång följd av år. Men, herr Fälldin, är inte det någonting annat än att lova svenska folket att kärnkraften skall kunna avvecklas utan kostnader? Efter de här turerna återgår Thorbjörn Fälldin till sin absoluta garanti. Jag måste få påpeka att för en stund sedan kunde statsministern inte lova någonting efter den 10 januari 1980. Nu är han beredd att ställa ut utomordentligt långtgående garantier för sysselsättning och levnadsstandard under hela 1980-talet. Hur går det ihop, Thorbjörn Fälldin? Jag måste ställa följande ganska konkreta fråga när det gäller sysselsättningen: Vågar Thorbjörn Fälldin ge sin sysselsättningsgaranti till dem som jobbar med produktion av aluminium, ferrolegeringar och grafitelektroder i Trollhättan, Vänersborg, Sundsvall, Ånge och Härnösand? Vågar han lova att jobben skall bli fler i Västernorrlands län? Där är det ju arbetsbrist, och där skall avvecklingen av kärnkraften ge flera jobb. Åk dit upp och lova, Thorbjörn Fälldin! Och vågar han lova att alla får behålla jobben inom massaoch pappersindustrin i Klemensnäs, i Umeå, i Härnösand, i Lindesberg och i Lilla Edet? Åk dit också och lova, Thorbjörn Fälldin! Nu har emellertid Thorbjörn Fälldins garantier i det förflutna aldrig visat sig kunna klara mötet med verkligheten. Det gällde garantin att inte ladda Barsebäck. Det gällde garantin att aldrig så åtrå några statsrådsposter, att man behövde ifrågasätta kärnkraftsmotståndet. Det gällde löftet om 400 000 nya jobb och allt det andra. Jag är rädd för att den här garantin är av precis samma slag.

Herr talman! Kjell-Olof Feldt har naturligtvis läst den där DN-intervjun och lagt märke till att den rubriceras som en garantisedel. Men Kjell-Olof Feldt har väl då också lagt märke till att det inte finns något citat av mig där jag utfärdar någon garanti. Vad jag försökte visa där var att om man inte går vägen att öka uppvärmningen av lokaler och bostäder med el får man ett totalt sett lägre elbehov i det svenska samhället, och då får industrin den el som den behöver för att driva sin verksamhet och kunna expandera. Det är ju en av nyckelfrågorna i det här sammanhanget. Det är också värt att lägga märke till att medan utredningarna talar om ett pris på kärnkrafts-el år 1990 på 12 öre, så är det helt andra priser som man måste räkna med för Forsmark 3. Det i sin tur bör jämföras med amerikanska undersökningar som kommit till priser på 20 öre per kWh. Om Kjell-Olof Feldt lägger samman allt detta skall han finna att det inte finns någon risk för sysselsättningsbrist på grund av att man väljer en tryggare väg när det gäller energiförsörjningen.

Herr talman! I DN-artikeln stod det i texten: ”Avveckling av kärnkraften i den takt som centern vill leder inte till arbetslöshet, el-brist eller höjda energipriser. Stiger el-priserna i framtiden sker det oavsett om landet har kärnkraft eller inte. Den garantisedeln vågar statsminister Thorbjörn Fälldin skriva ut till svenska folket i dag --—-.” Därmed är det väl belagt att Thorbjörn Fälldin själv avsåg att detta skulle vara en garanti. Nu kan man ha olika uppfattningar om den exakta höjden på energipri serna i framtiden. Men det är någonting helt annat att diskutera den frågan, som är svårbedömd — det erkänner alla —, än att som chef för landets regering gå och säga till folk: Jag garanterar att det inte blir några höjda energipriser. Redan en höjning av energipriserna med 25 96 leder till utslagning av de industrier jag räknade upp. Jag namngav dem, och Thorbjörn Fälldin känner själv till detta — det står i konsekvensutredningen. Analyser av olika branscher visar att redan den höjningen av elpriserna i Sverige, isolerat från omvärlden i övrigt, kommer att få de här konsekvenserna. Jag vill be Thorbjörn Fälldin att tala om för oss om han vågar åka hem till Härnösand och lova dem som jobbar i dessa företag: Jag garanterar er att ni får behålla jobben, oavsett vad som händer med kärnkraften under 1980-talet. — Det är innebörden av ett löfte, en garanti. Thorbjörn Fälldins företrädare på statsministerposten utfärdade en ungdomsgaranti. Det visade sig vid närmare betraktande vara något slags filosofiskt önskemål. Nu har Thorbjörn Fälldin filosoferat och funderat kring kostnaderna för kärnkraftens avveckling. Jag undrar om inte det tillhör samma kategori som Ola Ullstens ungdomsgaranti.

Herr talman! Jag tror nog att kammarens ledamöter observerade att det som Kjell-Olof Feldt återgav ur Dagens Nyheter inte var något citat av mig. ”Den garantisedeln vågar statsminister Thorbjörn Fälldin skriva ut” — detta är vad tidningen själv ger uttryck för efter det samtal vi hade. På tal om vad jag vågar göra i Härnösand försäkrar jag Kjell-Olof Feldt att även om det här arbetet i stor utsträckning kräver min närvaro i Stockholm, så är jag nog oftare i Härnösand och Västernorrland än vad Kjell-Olof Feldt är. Och det råder inget tvivel: Jag vågar åka hem. Kvar står att om man inte går vägen över att disponera mera el för bostädernas uppvärmning, vilken kan ske med enklare energislag, uppstår inte denna brist på el i industrin som kärnkraftsanhängarna talar om. Får jag sedan göra en liten bemärkning. Kjell-Olof Feldt tar stöd av konsekvensutredningen och säger att han hämtat sina uppgifter där. Finns det någon annan utredning som Kjell-Olof Feldt är beredd att svära på har träffat rätt? Den här utredningen är inte remissbehandlad. Det förekommer där motstridiga uppfattningar om de avgörande punkterna, vilket framgår av reservationen. Jag tillåter mig alltså ha denna uppfattning om vad som händer i det svenska samhället, om vi väljer en tryggare energiförsörjning än kärnkraften.

Herr talman! Det var ingen garanti, säger Thorbjörn Fälldin nu — jag har inte utfärdat någon garanti. Men vad är innebörden om man, som en sammanfattning, säger sådana här ting som att det innebär ingen samhällsekonomisk kostnad att avveckla den svenska kärnkraften? Statsministerns uttalande måste väl ha någon innebörd, och det måste ju upplevas som att detta var allvarligt menat — det upplevdes ju så av journalisten. Nu får vi höra att det här var mera en beskrivning av en uppfattning, vars innebörd vi inte skall ta så allvarligt på. Det är ju så, herr talman, att regeringens ekonomiminister har en helt annan bedömning av saken. Han liknar kärnkraftens avveckling vid det som drabbade Sverige under digerdöden och 1800-talets massemigration. Jag vill bara konstatera att större gap mellan landets regeringschef och landets ekonomiminister har vi väl hittills inte upplevt, och jag undrar hur herrarna skall kunna samsas om den ekonomiska politiken efter den 10 januari, när den här skillnaden är så enorm. Åk inte bara hem till Härnösand, Thorbjörn Fälldin! Åk också hem och lova dem som bor där uppe att de får behålla jobben, om kärnkraften avvecklas! Jag tror att de vill ha det beskedet.
Herr talman! Ja, det är helt rätt — det är skilda uppfattningar i regeringspartierna om kärnkraftens roll i det framtida samhället. Detta har vi sagt ifrån i regeringsdeklarationen, och det åberopar jag i mitt svar. Men det är också mycket möjligt att det finns ett grundläggande gemensamt synsätt hos moderater och socialdemokrater, hos Gösta Bohman och Kjell-Olof Feldt, i den här frågan. Då får vi utgå från det och ge svenska folket en redovisning, och så får folket ta ställning i en folkomröstning. Därefter skall vi här i riksdagen följa folkomröstningens utslag. Det är inte svårare än så. Sedan tror jag att Kjell-Olof Feldt kan vara lugn för att jag och centern ger besked —-inte bara i Västernorrland utan runt om i landet — om det synsätt som vi har i denna fråga. Och än en gång: Den garantisedel som jag tillskrivs, den tillskrivs jag ju i ingressen till artikeln. Hur många gånger skall jag behöva upprepa att det finns inget citat av något uttalande av mig där jag har sagt att jag utfärdar denna garantisedel? Nog kan Kjell-Olof Feldt fatta skillnaden här.

Herr talman! Vi har vant oss vid att när Thorbjörn Fälldin lovar någonting, så är det inga löften. När han påstår att någonting skall ske, då inträffar det inte — då inträffar motsatsen. Jag tycker att detta meningsutbyte visar att det är precis vad som kommer att bli fallet den här gången också. Men varför då göra så där långtgående utfästelser? Thorbjörn Fälldin upprepade ju nu till kammarens protokoll genom frågesvaret att han står fast vid dessa uttalanden: Ingen arbetslöshet, inga höjda energipriser, ingen elbrist, inga samhällsekonomiska kostnader över huvud taget, om vi avvecklar kärnkraften. Det senare är ju ett helt orimligt ställningstagande, som Thorbjörn Fälldin inte kommer att kunna leva vidare med, och i varje fall kommer han inte att kunna äta lunch varje dag med Gösta Bohman, om ni skall diskutera den frågan. Här gäller det ju inte någon nyansskillnad. Thorbjörn Fälldin säger att det blir ett tryggare och rikare samhälle utan kärnkraft. Gösta Bohman säger att vad som inträffar utan kärnkraft kan närmast jämföras med digerdöden. Hur skall ni tillsammans kunna administrera kärnkraftens avveckling, för det är ju det Thorbjörn Fälldin vill uppnå? Och det skall han göra tillsammans med Gösta Bohman — den ena med digerdöden i perspektivet, den andra med ett tryggare samhälle! Det är en omöjlig regering vi har.

Herr talman! Rolf Sellgren har frågat mig om jag är beredd att medverka till att den föreslagna utbyggnaden av torrdockan i Gustafsvik snarast kommer till stånd. I frågan nämns särskilt att utredningsarbetet avseende de mindre och medelstora varven nu slutförts. Kommissionen överlämnade sitt betänkande till regeringen den 14 november 1979. Kommissionens förslag bereds f. n. inom industridepartementet med sikte på att de skall behandlas i den varvsproposition regeringen har för avsikt att förelägga riksdagen våren 1980. Jag kommer i det sammanhanget att ta ställning till bl.a. behovet av statliga stödåtgärder för de varv som omfattats av kommissionens arbete. Jag är därför inte nu beredd att uttala mig i ärenden som rör dessa frågor.

Herr talman! Jag ber att få tacka för svaret, men det var väl magert. Industriministern borde av flera skäl ha intresse av att Lunde Varv o Verkstads AB skall få resurser att möta de tekniska kraven på service åt det tonnage som trafikerar ostkusten. Lunde Varv o Verkstads AB är det enda varvet vid kusten utmed Bottenhavet och Bottenviken. I vår skall offerter avlämnas om underhåll av statsisbrytarna för den kommande treårsperioden. För möjligheterna att klara den uppgiften har redan nu tåget nästan gått. Ytterligare dröjsmål med utbyggnaden av torrdockan, som ägs av staten, skulle innebära fyra förlorade år. Därför är ett besked nödvändigt nu. Här kan man tillämpa ordspråket att medan gräset gror dör kon — medan remissförfattarna bryr sina hjärnor finns det risk för att vi förlorar ett strategiskt beläget företag i branschen. Och som följd därav finns det risk för ytterligare ett mycket hårt slag för den redan krisdrabbade Ådalen. Det ansvaret kan vi inte ta på oss. Kommittén för de mindre och medelstora varven föreslår klart och entydigt att isbrytarunderhållet förläggs till Ådalsvarvet. Från det hållet är det alltså grönt ljus. Det är, som jag ser det, politiskt omöjligt för regeringen att ställa sig negativ till det förslaget. Därför är det min uppfattning att industriministern, trots att remisstiden inte gått ut och man alltså ännu inte har bedömt remissvaren, har råd att här i dag avge åtminstone någon positiv meningsyttring. Jag förväntar mig ett sådant uttalande här och nu.
Herr talman! Det är gammal god praxis i vårt arbete att inte föregripa remissbehandling av utredningar och den beslutsprocess som rimligen måste ligga till grund för regeringens åtgärder. Denna ordning måste gälla också i det här fallet. Det finns inte någon anledning att bryta mot vad som gäller sedan länge för regeringens arbete. Jag kan mycket väl vitsorda att Lunde Varv är av stort regionalpolitiskt värde, men vi får ta ställning till frågan om utbyggnad i samband med varvspolitiken i stort.

Herr talman! En liten positiv glimt i den här repliken från industriministern var att han betygade varvets stora regionalpolitiska värde. Av detta vill jag dra den slutsatsen att det hos industriministern finns tankar i den riktning som jag har talat för här. Det vore emellertid olyckligt om gammal god praxis om hur ärenden skall hanteras med utredningar, remisser och sådant skulle vara mer eller mindre den direkta orsaken till att en verksamhet förlorar sina framtidsutsikter. Här är det fråga om tidsnöd. Ett besked om utbyggnad av den statligt ägda dockan skulle ha kommit redan i oktober månad för att man skulle ha haft möjlighet att konkurrera om underhållsservicen på de statliga isbrytarna.

Herr talman! Kerstin Andersson i Hjärtum har frågat mig om jag medverkat till att Lödöse Varf lagt ned sin nybyggnadsverksamhet redan innan kommissionens för de mindre och medelstora varven utredningsarbete var klart. Svaret är nej.

Herr talman! Jag ber att få tacka industriminister Åsling för svaret. Kortare kunde det knappast ha varit — möjligen en bokstav mindre, men jag är tacksam att svaret inte var ja. Anledningen till min fråga är att fackordföranden vid Lödöse Varfenligt en tidningsartikel påstått att regeringen med Nils Åsling i spetsen sagt åt ägarna att de, om de lade ned nybyggnadsdelen vid Lödöse Varf, skulle få hjälp till Oskarshamns Varv, som de också äger. Fackordföranden anser sig ha belägg för detta på grund av att kommissionen föreslagit precis de åtgärder för varvet som ägarna diskuterat fram. Facket är kritiskt till att avvecklingen skett innan utredningen är färdig. Industriministern kan kanske ge en kort information om hur kommissionen arbetar. Har man kontakt med företag och fack under utredningens gång? Riksdagens beslut gick ju emot dåvarande industriminister Huss förslag om en kapacitetsminskning med minst 30 96 för de små och medelstora varven under de närmaste åren. Enligt propositionen skulle branschen själv vidta lämpliga åtgärder för att åstadkomma reduktionen. Riksdagen motsatte sig detta och beslöt att en kommission skulle tillsättas som skulle utarbeta förslag om statligt stöd och omfattningen av detta. Vidare skulle varv med en dominerande ställning på orten få statsbidrag till löner och sociala avgifter med 75 96 tills ett strukturprogram fastställts. Ägarna till Lödöse Varf avböjde denna hjälp och började avveckla nybyggnadsdelen, därför att man inte kunde få beställning på några nya båtar. Nu finns inte ens de 130 man kvar som kommissionen anser bör finnas för att bygga sektionsdelar till Oskarshamns Varv och sedan gå över till legotillverkning. Lödöse Varf har i motsats tillt.ex. Finnboda Varv gått med vinst och borde därför haft större chans att fortsätta om man haft längre tid på sig. Kommissionen för de mindre och medelstora varven föreslår att staten skall stå för en del av ansvaret vid strukturrationaliseringen. Nu är hela Lilla Edets kommun, dit Lödöse Varf hör, i en mycket besvärlig situation, sedan styrelsen i Södra Skogsägarna i måndags beslöt att Göta bruk i samma kommun helt skall läggas ned. Tidigare har ca 175 man fått sluta där. Låt mig därför fråga industriministern — även om det delvis går utanför min första fråga — om Lödöse och Lilla Edets kommun, trots att ägarna till varvet gått händelserna i förväg, kan räkna med statlig hjälp för att komma till rätta med de problem som uppstår för orten och människorna där när företagsnedläggelse sker?
Herr talman! Får jag först något rekapitulera händelseförloppet när det gäller Lödöse Varf. Enligt vad jag har inhämtat beslöt ledningen för Lödöse Varf redan i juni 1978 att ta upp förhandlingar med de anställda om nedläggning av nybyggnadsverksamheten och i samband därmed övergång till alternativ produktion — vilket också Kerstin Andersson i Hjärtum påminde om. fartygsproduktionen vid Lödöse Varf skulle ske under socialt acceptabla former beviljade folkpartiregeringen på min företrädares inrådan beställarstöd till vissa nybyggen. Utöver detta vill jag erinra om att jag inte har några formella möjligheter att ingripa mot beslut som fattas av styrelsen i ett privatägt varv. Relationerna mellan samhälle och företag måste skötas på det sättet att den ansvariga företagsledningen tar konsekvenserna och ansvaret för de beslut den träffar. Till sist vill jag på Kerstin Anderssons fråga om möjligheterna för samhället att hjälpa de kommuner som drabbas av sådana här situationer svara att sådana möjligheter självfallet finns. I första hand blir det fråga om arbetsmarknadspolitiska insatser. Men naturligtvis står också andra möjligheter till buds till alternativ sysselsättning och produktion.

Herr talman! Marie-Ann Johansson har frågat justitieministern om han anser att regeringens beslut den 5 juli 1979 om tillstånd till EKA AB i Bohus att producera bensylprodukter vid en planerad anläggning i Stora Viken i Ale kommun vid Göta älv är lagerligt och, om så ej är fallet, vilka åtgärder justitieministern ämnar vidtaga. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som skall svara på frågan. Det beslut som frågan gäller är den dåvarande regeringens beslut den 5 juli 1979 om tillstånd enligt 136 a § byggnadslagen för EKA AB att bygga en fabrik för tillverkning av bensylprodukter i Stora Viken i Ale kommun. Nyanläggning av en kemisk fabrik av det slag som det här är fråga om skall alltid prövas av regeringen enligt detta lagrum, om inte regeringen meddelar särskilt undantag från prövningen. Skall verksamheten prövas enligt 136 a § BL får koncessionsnämnden för miljöskydd inte påbörja den prövning av verksamheten som krävs enligt miljöskyddslagen förrän regeringen har tagit ställning i ärendet. I samband med att EKA AB under våren 1979 för regeringen redovisade sina planer på att bygga den aktuella fabriken ansökte bolaget i första hand om undantag från prövningsskyldigheten enligt 136 a § BL. I andra hand begärde bolaget att få tillstånd enligt samma lagrum. Regeringen fann i sitt beslut den 5 juli 1979 inte skäl att bifalla bolagets förstahandsyrkande om undantag från prövning enligt 136 a § BL. Däremot fann regeringen vid prövningen av verksamheten att den kunde bifalla bolagets andrahandsyrkande. Innan regeringen meddelade sitt beslut, hade yttrande inhämtats från Ale kommun, eftersom tillstånd enligt 136 a § BL kan ges endast om den berörda kommunen har tillstyrkt detta. I yttrandet tillstyrkte kommunen att tillstånd gavs.

Herr talman! Jag tackar för svaret på min fråga. Som jag påpekade redan i frågan har ärendet om tillstånd för EKA att få tillverka bensylklorid fått en mycket märklig handläggning i regeringen Ullsten. I stället för att, som bolaget begärde, pröva frågan om undantag från prövningsskyldigheten enligt 136 a § BL gav regeringen tillstånd för EKA att producera bensylprodukter i anläggningen. Koncessionsnämnden, som skulle ha prövat både tillåtligheten och villkoren för en sådan verksamhet, har nu alltså kvar bara möjligheten att pröva villkoren, inte möjligheten att pröva om de klorerade kolvätena skall släppas ut i vattnet eller i luften. Jag har ställt frågan om det beslut som regeringen Ullsten fattade är lagenligt. Enligt min mening är det inte det. Enligt miljöskyddskungörelsen från 1969 är frågan om produktion av bensylklorid i ett företag en fråga som skall prövas enligt miljöskyddslagen. Den typen av fabriker får inte anläggas utan tillstånd eller dispens. Med tillstånd avses i miljöskyddskungörelsen sådant tillstånd till miljöfarlig verksamhet som lämnas av koncessionsnämnden för miljöskydd efter prövning enligt miljöskyddslagen. Medgivande av undantag från skyldigheten att söka tillstånd kallas i denna kungörelse dispens. Dispens lämnas av statens naturvårdsverk eller, i fall som anges i 12 §, av länsstyrelsen. Någon sådan dispens hade inte EKA fått. I miljöskyddskungörelsen står inte att regeringen kan sätta miljöskyddslagen ur spel. Jag ställde mig därför tvivlande till lagenligheten i regeringen Ullstens beslut av den 5 juli 1979. Men regeringen fattade inte bara beslut man inte skulle ha fattat. Man förbigick också vid sitt beslut samtliga remissinstanser som kunde ha någon kunskap om miljön — koncessionsnämnden för miljöskydd, naturvårdsverket, de berörda länsstyrelserna, vattenverket i Göteborg, osv. Trots detta gav regeringen tillstånd för verksamheten. Bensylklorid är mycket miljöfarligt. Det kan bl.a. ge cancer och fosterskador och kan påverka arvsanlagen. Jag hinner inte i det här inlägget gå in på alla miljöaspekterna, men jag vill ändå nämna att regeringen alltså givit tillstånd till denna fabrikation alldeles i närheten av Göta älv, en av Göteborgs vattentäkter. Det kan få mycket allvarliga effekter på Göteborgs dricksvatten. Jag beklagar att jag inte fått ett svar i den riktningen att regeringen vill ompröva den här frågan och få en riktig behandling av ärendet. Jag vill ändå fråga statsrådet ännu en gång om man i den nuvarande regeringen verkligen anser att ärendet är riktigt skött. Jag vill också fråga statsrådet om han anser att sådana ämnen som bensylklorid med tanke på miljöriskerna över huvud taget skall tillverkas.

Herr talman! För.det första vill jag konstatera att varje gång regeringen prövar enligt 136 a § har den i sig att avgöra ärendet. Koncessionsnämnden har sedan att bedöma verksamheten och sätta upp särskilda krav för den. Detta ger en möjlighet för regeringen att pröva frågan i ett vidare sammanhang än vad som kan bli fallet i koncessionsnämnden. För det andra kan man inte med prövning enligt 136 a §, om jag så får sammanfatta denna prövning, ta ställning till produkten i sig. Sådan prövning sker enligt lagen om miljöoch hälsovådliga varor. Vi har vid prövning enligt 136 a § att ta ställning till om lokaliseringen av en industriell verksamhet står i överensstämmelse med de krav som gäller i fråga om hushållning med markoch vattenresurserna.
Herr talman! Statsrådet säger att regeringen prövat frågan i ett vidare sammanhang än vad koncessionsnämnden kan göra, men jag kan inte finna att så är fallet. Den enda remissinstans regeringen vänt sig till är Ale kommun. Man har inte brytt sig om att fråga vad andra instanser anser om den här tillverkningen, och resultatet av regeringens prövning är att företaget har fått tillstånd att tillverka bensylklorid i Bohus. Jag ställde min fråga till justitieministern. Jag har fått svar från miljöministern eller vad man skall kalla honom, och därför ställde jag en följdfråga: om statsrådet anser att bensylklorid över huvud taget skall tillverkas. Jag tänker på effekterna såväl på arbetsmiljön i fabriken där tillverkningen sker som för dem som skall använda produkterna men också på bieffekterna för miljön omkring, och jag vill upprepa min fråga till statsrådet Danell: Är det vettigt att tillverka produkter med så skadliga effekter på miljön som bensylklorid har?
Herr talman! Som jag konstaterade alldeles nyss ligger en bedömning av det slag som Marie-Ann Johansson tar upp i det senaste inlägget inte inom ramen för en prövning enligt 136 a §. Jag vill dessutom informera om att regeringen hade att ta ställning till ett ärende avseende samma företag på samma ort för ett år sedan, alltså 1978. Då gällde det dels en fabriksenhet för tillverkning av en produkt som kallas fozzil, dels en fabriksenhet för mekanisk blandning av kemiska produkter. Vid prövningen av det ärendet var det en bred remissomgång, som det brukar vara. Detta gör naturligtvis att underlaget för beslutet 1979 var större än bara den remissomgång som nu begränsades till Ale kommun.
Herr talman! Att man remissbehandlat helt andra frågor ett år tidigare behöver inte innebära att synpunkterna skulle vara precis desamma som beträffande just bensylklorid, som har mycket specifika miljöfarliga effekter. Det verkar irriterande på andningsorgan, hud, slemhinnor och ögon. Det kan orsaka förstörelse av lever, njure, hjärtmuskulatur och nervsystem. Och det är också ur arbetsmiljösynpunkt ett mycket farligt ämne. Jag kan dessutom nämna att det nu i efterhand — när frågan redan är avgjord av regeringen — framkommit att vattenverket i Göteborg är emot denna industri. Den tidigare remissomgången tycker jag inte är något att anföra som försvar, och jag tycker inte att jag fick svar på frågan om vad statsrådet anser om tillverkning av just den här typen av produkter.
Herr talman! Den senare frågan ligger inte inom ramen för den prövning vi nu diskuterar. Beträffande utsläppen i vattendragen kring anläggningen är det angeläget att konstatera att det i regeringsbeslutet står: ”Från den med tillståndet avsedda verksamheten får inga utsläpp av förorenade vatten ske till Göta älv eller Nordre älv.” Därmed har man — utöver en del andra begränsningar och krav på verksamheten — beaktat frågan om vattenutsläppen och föroreningarna i samband med dem.

Jag finner emellertid inte de av motionärerna åberopade händelserna utgöra grund för motionsrätt enligt ifrågavarande stadgande. Jag anser mig därför förhindrad att framställa proposition på yrkande om remiss till utskott av motion 136 av Lars Werner m.fl.

Herr talman! Södra Skogsägarna skall uppta sedvanliga förhandlingar om nedläggning av ett antal bruk i Kalmar, Kronobergs och Älvsborgs län. Över 1000 människor berövas därmed sina jobb. Lägger man till detta de familjemedlemmar som berörs indirekt blir antalet drabbade mångdubbelt större. Dessutom är de flesta bruken belägna på sådana orter som är helt beroende av den nedläggningshotade industrin för sin existens. Vidare finns långt framskridna planer om inskränkningar och nedläggningar hos NCB och Vänerskog, och förhållandet är detsamma vid de stora privata skogsbolagen. Detta betyder att den viktigaste basnäringen i vårt land håller på att halveras när det gäller antalet jobb. Den borgerliga regeringen sitter mer eller mindre passiv, samtidigt som kapitalägarna låter skogsindustrier och bruk falla som käglor runt om i landet. Vad som nu håller på att ske med skogsnäringen måste anses vara en händelse av större vikt, som avses i 3 kap. 15§ riksdagsordningen, om särskild motionsrätt med anledning av inträffad händelse. De anställda på de drabbade bruken och industrierna och människorna på de drabbade orterna sätter nu sin lit till riksdagen.

Många är de riksdagsledamöter från andra partier som har åkt omkring på de berörda orterna och lovat att göra allt för att förhindra nedläggningarna. Nu har ni chansen. Låt nu inte partiprestigen styra er! Duperas inte av den kyliga formalismen, som inte vill se arbetslöshet för tusentals som händelse av större vikt! Låt oss gemensamt göra allt för de berörda människorna och se till att inga blir avskedade förrän riksdagen har fått ta ställning till frågan om skogsindustrin i hela dess vidd. Det är nu vi har chansen att göra något — om några minuter kan ni vara med och möjliggöra initiativ från riksdagen. Men om ni bidrar till att vägra motionen remiss till utskottet, drabbar detta inte motionärerna mer än möjligen som en liten, formell näsknäpp. Men ni är med om att utdela hårda slag mot sysselsättning och utkomst för tusentals arbetande och mot de berörda orterna. Herr talman! Med hänvisning till vad jag anfört och till 3 kap. 15§ riksdagsordningen yrkar jag att motionen remitteras till vederbörande utskott.
Herr talman! I förarbetena till det stadgande som nu åberopas som grund för motionsrätt hävdades starkt bestämmelsens undantagskaraktär och betydelsen av att stadgandet tillämpas på ett sådant sätt att regeln om åtgärder för att rädda sysselsätt tidsbegränsning av rätten att väcka fristående motioner inte urholkas. Stadgandet har också i praxis tillämpats mycket restriktivt. Av dessa skäl kan de i den föreliggande motionen åberopade händelserna inte anses utgöra grund för motionsrätt enligt 3 kap. 15 § riksdagsordningen. Jag hemställer därför att kammaren avslår Bertil Måbrinks yrkande att kammaren skall påfordra proposition på remiss till utskott av motion 136.

Herr talman! Jag deltog i måndags kväll i ett stort sammanträde i Fridafors. Där ställde vpk:s ombudsman kravet att vi skulle motionera i den här frågan, och vi sade då att det inte går av konstitutionella skäl. Vi hoppas att vi skall kunna arbeta vidare för att lösa skogsnäringens problem i Kronobergs och Blekinge län.

Herr talman! Det behövs faktiskt en klarare definition av denna paragraf om motionsrätt med anledning av särskild inträffad händelse. Jag måste ställa frågan: Hur många fler skall drabbas? Hur många tusen jobb skall försvinna, innan det anses vara en ”händelse av större vikt”? Regeringen har till våren aviserat en proposition med förslag om hur den svenska skogsindustrins framtid skall se ut. Kan det då vara rimligt att en mängd privata skogsbolag på denna punkt skall få förekomma regeringen och nu börja slå ut en mängd industrier och kasta ut tusentals människor i arbetslöshet? Det är väl ändå orimligt. Och bara det borde vara ett starkt argument för att riksdagen nu fattar ett beslut om att stoppa dessa planerade nedläggningar.

Herr talman! I den socialdemokratiska reservationen vid finansutskottets betänkande föreslås att riksdagen avslår de riktlinjer för kapitalmarknadspolitiken som läggs fram i propositionen och att en ny utredning görs om kapitalmarknadens problem. Det förslaget motiveras inte av att vi anser att kapitalmarknadsutredningens analyser och förslag i princip skulle vara felaktiga och i sin helhet måste göras om. Men utredningen analyserade en verklighet som inte längre existerar, och dess förslag tog sikte på delvis helt andra problem än de som nu måste lösas på den svenska kapitalmarknaden. När utredningen tillsattes 1968 rådde förhållanden som i dagens perspektiv ter sig närmast idylliska. Den svenska ekonomin befann sig i hygglig jämvikt, det rådde framtidstro och gynnsamma tillväxtbetingelser. Utredningens huvuduppgift blev således att undersöka förutsättningarna för en fortsatt utveckling efter i huvudsak redan etablerade linjer — hur ett inhemskt sparande skulle så effektivt som möjligt kanaliseras till utbyggnad av näringslivet, bostadsbyggande och den offentliga sektorns investeringar. En väsentlig utgångspunkt var att sparandet för åtskillig tid framåt skulle finnas inte minst i AP-fonderna och att statens finansiella sparande också skulle vara positivt. Under utredningsarbetets gång började förutsättningarna i alla de här avseendena att ändras. För första gången under efterkrigstiden uppstod en betydande brist på sparande i den svenska ekonomin. Det kom till uttryck i växande underskott i vår utrikeshandel. Utredningen ändrade också successivt inriktningen av sitt arbete, så att det alltmer kom att handla om behovet att öka det inhemska sparandet och komma till rätta med de externa balansproblemen. De verkligt avgörande förändringarna i kapitalmarknadsläget har emellertid inträffat sedan utredningen 1977 avslutade sitt arbete. Under de tre åren 1977, 1978 och 1979 har ett ackumulerat underskott på nära 30 miljarder uppstått i bytesbalansen. Det statliga budgetunderskottet har mellan 1976 och 1979 vuxit från 5 till 45 miljarder. Den totala offentliga sektorn, inkl. AP-fonderna, som ännu 1976 hade ett sparandeöverskott på 12 miljarder, har iår ett samlat underskott på 15 miljarder. Prognoserna tyder på en ytterligare försämring av sparandesituationen nästa år, med större underskott både i bytesbalansen och i statsbudgeten. Den enorma statsupplåningen har skapat en situation på kreditmarknaden som snabbt närmar sig ett krisläge. Vi har rekordhöga räntor, en väldig likviditetsuppladdning i näringslivet och en svällande grå kreditmarknad, som i realiteten gjort riksbanken mer eller Nr 46 mindre maktlös och kreditpolitiken i stora delar ineffektiv. Fantastiskt nog berörs dessa förhållanden och deras konsekvenser knappast alls i propositionen, trots att den lades fram på våren 1979, när den statsfinansiella krisen ändå var ett ofrånkomligt faktum. Men finansutskottets borgerliga majoritet instämmer faktiskt med oss motionärer i att mycket stora förändringar har inträffat i svensk ekonomi sedan kapitalmarknadsutredningen slutförde sitt arbete 1977. Man konstaterar helt riktigt att det snabbt växande underskottet i statsbudgeten ställer krav på kreditpolitiken som är, som man säger, av en annan dimension än tidigare. Man säger sig t. 0. m. inse att det finns en gräns för budgetunderskottets storlek, bortom vilken det får sådana dimensioner att inte ens en aldrig så skicklig statsskuldspolitik förmår balansera de negativa effekterna. Antingen blir likviditeten i samhällsekonomin så stor att en effektiv stabiliseringspolitik blir omöjlig eller också går räntan upp till en nivå där få investeringsprojekt bedöms som lönsamma, skriver majoriteten. Det är oklart huruvida man anser att den här gränsen har passerats eller om vi fortfarande har en bit kvar till den. För egen del är jag böjd att tro att regering och riksbank redan befinner sig i det dilemma som utskottet talar om. Inflationstakten ser ut att i år på nytt gå över 10-procentsnivån. I en analys utförd inom Industrins utredningsinstitut gör man den skräckinjagande prognosen att med förutsebara budgetunderskott och fortsatt snabb likviditetsökning kan inflationen 1981 ligga mellan 15 och 20 96. Det finns tyvärr föga som tyder på annat än att en effektiv stabiliseringspolitik redan är omöjlig. Samtidigt finns det mycket som tyder på att den förda kreditpolitiken redan är i full färd med att allvarligt snedvrida investeringsverksamheten — bort från produktiva realinvesteringar och över till finansiella placeringar och spekulativ verksamhet av olika slag. Utskottsmajoriteten grubblar själv över vad orsakerna kan vara till att industrins investeringar, trots den kraftigt förbättrade likviditeten, ännu 1979 ligger långt under nivån för fyra år sedan. Det kan tyda på, säger utskottsmajoriteten, att det vid nuvarande räntenivå är mer lönande för företagen att placera pengarna finansiellt än i egna projekt. Herr talman! Man behöver sannerligen inte leta efter bevis på att denna förmodan är riktig. Stora industriföretag kan nu låna ut pengar till de svenska varven mot statlig kreditgaranti till räntor som ligger på 13 96, ja, ända upp till 18 96. Staten erbjuder själv företagen avkastningen 1396 på de s.k. likviditetsindragningskontona i riksbanken. Det senaste statliga sparlånet, Spar 79, ger så god avkastning att alternativa placeringar för att konkurrera måste ha räntor över 20 26. Inom avbetalningshandeln för bilar tillämpas i dag effektiva räntor på 35 96 , ja, det finns fall där avbetalningsräntan satts till 45 96. Det är inte konstigt att marknaden för finansbolag, kontokortsföretag och fastighetsbolag sväller i en tidigare oanad omfattning. Det råder alltså inget som helst tvivel om att företag och enskilda i det här landet i dag jagar finansiella placeringsobjekt, lånar ut pengar och köper 37 fastigheter, samtidigt som den produktiva investeringsverksamheten står och stampar. Att det blir så är inte att förundra sig över, när de reala investeringsprojekten skall konkurrera med helt riskfria finansiella placeringar, garanterade av staten, som ger en avkastning på minst 13 96, ofta avsevärt högre. Vi måste dessutom inse att det kan bli åtskilligt värre. Med en statlig upplåning på 4-5 miljarder kronor i månaden — det är lika mycket som staten för tre år sedan lånade upp på ett helt år - kommer penningfloden att rinna allt stridare, samtidigt som riksbanken måste trissa upp räntenivån ytterligare för att skydda vår valuta och skapa utrymme för statsupplåningen. Det är faktiskt ingen tröst alls att vi socialdemokrater alltsedan den första borgerliga budgeten lades i januari 1977 har varnat för den här utvecklingen. Det känns enbart bittert att behöva konstatera att problemen hade varit avsevärt mindre allvarliga i dag, om den borgerliga riksdagsmajoriteten hade lyssnat till de här varningarna, om våra förslag till en mindre expansiv, mindre slösaktig finanspolitik hade tagits upp till seriös prövning. Förblindade av sin strävan att så snabbt som möjligt föra över så mycket pengar som möjligt till det privata näringslivet, att privatisera sparandet i landet, rusade man rakt in i en statsfinansiell kris. Det var denna kris som den stora mörkläggningsoperationen under valrörelsen syftade till att dölja, då man förnekade behovet av räntehöjningar, talade osanning om storleken av valutautflödet — över huvud taget svek väljarnas krav på hederlighet och öppenhet i politiken. Men nu är alltså krisen här — det erkänns också när borgerliga politiker redovisar läget. Vilken är då deras lösning, vilken kapitalmarknadspolitik vill man att riksdagen i dag skall besluta om? Någon omprövning av regeringens proposition behövs inte, försäkrar majoriteten. Därför avstyrker man vårt förslag om en ny utredning, nya riktlinjer för kreditpolitiken, som är bättre anpassade till dagens och morgondagens problem. Men resultatet blir en utpräglad torftighet i fråga om konkreta förslag. Den enda lösning utskottet kan hitta på kapitalmarknadens elände är ”en hårdhänt begränsning” av underskottet i statsbudgeten. Denna sanning skall ges regeringen till känna, förklarar man. Frågan är vad detta betyder. Är det riktlinjer för det pågående budgetarbetet som riksdagen förväntas avge i dag? I så fall måste regeringen skyndsamt ompröva sitt budgetförslag, att döma av den information som har läckt ut från kanslihuset om en ökning av budgetunderskottet nästa år på ungefär 10 miljarder kronor. Förvisso har de borgerliga ledamöterna av finansutskottet rätt i att grundorsaken till kapitalmarknadens och kreditpolitikens problem är den statsfinansiella krisen. Men även om man skulle sätta in en resolut politik för att sanera statsfinanserna — vilket kan betvivlas — kommer det att ta lång tid att reparera de skador som det borgerliga slöseriet har orsakat. Vi måste alltså, hur mycket vi än kan beklaga det, inrikta arbetet på att få kapitalmarknaden och kreditpolitiken att fungera så hyggligt som det över huvud taget är möjligt under trycket av en stor statsupplåning. Och då finns det en rad frågor vi behöver svar på och flera problem som måste lösas — där varken svaren eller lösningarna finns i propositionen eller i majoritetsbetänkandet. Ett är hur rimliga förutsättningar skall kunna skapas för en effektiv och säker finansiering av bostadsbyggandet. Här har majoriteten i civilutskottet i ett välavvägt yttrande till finansutskottet föreslagit att frågan om en integrerad totalfinansiering av bostadsbyggandet skall utredas. Till detta säger finansutskottets borgerliga majoritet nej med den, såvitt jag förstår, helt ogrundade motiveringen att allt i dag fungerar bra. Per Bergman kommer senare i debatten att ta upp den frågan. Ett annat problem gäller hela ansvällningen av den grå, oreglerade kreditmarknaden. Den öppna, institutionaliserade kreditmarknaden utsätts i dag för en närmast omöjlig konkurrens, där resultatet kan bli en allvarlig snedvridning av hela kreditstrukturen, samtidigt som riksbankens möjligheter att styra kreditströmmarna blir allt mindre. Hela den frågan måste bli föremål för en ordentlig genomgång. En tredje fråga av grundläggande betydelse är hur sparandet och kapitalbildningen skall kunna fås att öka, dessutom i sådana former att det gynnar de produktiva investeringarna. Den borgerliga utskottsmajoriteten tar här, som vanligt, sin tillflykt till s.k. sparstimulerande åtgärder. Men att detta skulle vara någon lösning på våra kapitalbildningsproblem förefaller inte troligt. Trots stora skattesubventioner och höga räntor har hushållens sparande minskat både 1978 och 1979. Och konjunkturinstitutet väntar sig en fortsatt nedgång av sparkvoten också 1980 — detta trots alla ansträngningar som har gjorts med sparprogram, sparprojekt, skattesubventioner och höga räntor. Enligt vår mening kan en mer substantiell och varaktig höjning av kapitalbildningsnivån bara uppnås genom en kollektiv insats, som bygger på de stora löntagargruppernas medverkan. En sådan insikt antyddes också i propositionen, som ju författats av en folkpartistisk regering, där man säger att inrättandet av löntagarfonder eller medborgarfonder kan bidra till en lösning av kapitalbildningens problem. Här får sig emellertid Ingemar Mundebo och hans partivänner en snubba av det återupprättade borgerliga blocket. Moderaternas kritik av propositionen refereras i majoritetsbetänkandet utan några som helst invändningar, och propositionens uttalanden avfärdas med att några ”egentliga” ställningstaganden nu inte behövs från riksdagens sida. Det kan var nog så riktigt. Men att utredningsarbetet om löntagarfonder måste slutföras så snart som möjligt, med sikte på ett positivt resultat, ger den eländiga situationen på kapitalmarknaden ett mycket klart besked om. Herr talman! Jag yrkar bifall till de socialdemokratiska reservationerna.

Herr talman! Utgångspunkten i regeringens proposition 1978/79:165 om den svenska kapitalmarknaden är att krediter för de mest räntabla och angelägna investeringsobjekten skall finnas tillgängliga. Detta gynnar tillväxten i ekonomin och därmed också våra möjligheter att bibehålla en hög levnadsstandard. I propositionen understryks att industriinvesteringarna inte får hämmas av brist på långfristiga krediter eller riskvilligt kapital. Industrins räntabilitet och soliditet måste förbättras. Nyemissionerna måste öka och hushållen stimuleras att placera mera riskvilligt kapital i företagen. Om dessa önskemål skall kunna tillgodoses måste de som sparar ihop och tillhandahåller det riskvilliga kapitalet få skälig ersättning. Bostadssektorn skall enligt propositionen ges fortsatt prioritet på kreditmarknaden. Prioriteringssystemet renodlas genom att bostadsinstituten ger ut två skilda obligationsserier, den ena för det prioriterade byggandet, dvs. allt byggande med stöd av statliga lån och all övrig nyproduktion av bostäder, och den andra för det oprioriterade byggandet, affärsoch kontorsfastigheter samt reparation och ombyggnad utan statligt lånestöd. I propositionen behandlas också statsskuldspolitiken. Syftet är att begränsa budgetunderskottens inverkan på penningtillgången i ekonomin. För de olika kreditinstituten föreslås vissa ändringar, bl.a. i fråga om placeringsreglerna. Vid finansutskottets behandling av propositionen har jag tyckt mig finna ganska stor enighet vad gäller ganska viktiga punkter i beskrivningen av läget på den svenska kaptialmarknaden. Vi är eniga om att det inte är möjligt att nu övergå till en kapitalmarknad helt utan regleringar. Detsamma gäller kravet på tillräckligt kreditutrymme för två viktiga sektorer. Industriinvesteringarna — det är den ena sektorn — måste öka. Endast då kan industrin bevara och återvinna marknader utomlands och här hemma i konkurrens med andra länders produktion. Den andra sektorn gäller bostäderna, där vi alla är eniga om att bostadsbyggandet måste behålla sin prioriterade ställning på kreditmarknaden. Av de sju reservationer som fogats vid finansutskottets betänkande gäller de sex första finansieringen av bostäder eller bostadskomplement. Eftersom andra deltagare i den här debatten kommer att behandla bostadsfinansieringen, nöjer jag mig för min del med att ganska kortfattat kommentera dessa sex reservationer. Alla gäller egentligen frågan om man skall krympa eller utvidga den prioriterade sektorn för bostadsbyggandet. I de socialdemokratiska reservationerna nr 1 om totalfinansiering av bostäder och nr 4 om finansiering av bostadskomplement är det fråga om en utvidgning av den prioriterade sektorn. Även i moderaternas två reservationer, nr 5 och 6, synes inriktningen vara en utvidgning av den prioriterade sektorn, men där gäller det förvärv av äldre småhus. I socialdemokraternas reservationer nr 2 och 3 är det däremot fråga om att krympa lånemöjligheterna. I reservation nr 2 vill man inte vara med om utskottsmajoritetens tillkännagivande till regeringen bl.a. om att emissionstillstånd bör lämnas i en omfattning som medger kreditgivning i samma omfattning som hittills för ifrågavarande oprioriterade ändamål. I reservation nr 3 vill socialdemokraterna utesluta det enskilt finansierade byggandet från den prioriterade lånemarknaden. Jag kan, herrtalman, i all korthet motivera utskottsmajoritetens ställningstagande till yrkandena i de sex reservationer som jag nu har nämnt på följande sätt. Vi anser att den prioriterade sektorn inte bör utvidgas. Motivet är framför allt den ökade trängsel som därigenom skulle uppstå inom övriga sektorer, framför allt i fråga om industriinvesteringarna. Med hänvisning till detta och till vad som i övrigt anförs i betänkandet yrkar jag bifall till finansutskottets hemställan på de punkter som jag nu talat om, och avslag på socialdemokraternas reservationer nr I och 4 och moderaternas reservationer nr 5 och 6. I reservationerna nr 2 och 3 vill socialdemokraterna ha en snävare prioriterad sektor genom att utesluta enskilt finansierat byggande. Utskottsmajoriteten har motsatt uppfattning, bl.a. av det skälet att det enskilt finansierade byggandet faktiskt bidrar till fler bostäder utan anspråk — och det är det viktiga — på subventionskrävande statslån. Det är min avsikt, herr talman, att något utförligare behandla de meningsskiljaktigheter inom finansutskottet som tagit sig uttryck i reservationen nr 7 av utskottets socialdemokratiska ledamöter. Det gäller inriktningen för hur den svenska kapitalmarknaden bör fungera. Jag uppfattade Kjell-Olof Feldts inlägg så att vi i vår diskussion här i huvudsak skulle hålla oss till reservationen nr 7, som gäller riktlinjerna. Reservanterna vill till att börja med utesluta ett avsnitt i utskottets betänkande som finns på s. 23 och 24. Där tar utskottet upp och diskuterar tre huvudproblem. Det första gäller räntabiliteten inom industrin. Den ärf. n. för låg och måste förbättras om investeringar skall komma till stånd i tillräcklig utsträckning. Det andra huvudproblemet gäller den sjunkande soliditeten i svensk industri. Utskottsmajoriteten ansluter sig till den uppfattning som redovisas i propositionen, nämligen att den procentuella andelen eget kapital bör öka och att man därför bör vara återhållsam med garantigivning och mjuka lån från statliga institutioner. Den tredje frågan, som tas upp i det avsnitt som socialdemokraterna vill utesluta, gäller med vilka medel man skall öka utbudet av riskvilligt kapital. Utskottet nämner här modifieringar av den s.k. Annell-lagen, företagsbeskattningen och ett eventuellt inrättande av en femte AP-fond. Näringsutskottet har yttrat sig över de här frågorna. I likhet med näringsutskottet finner finansutskottets majoritet att det rör sig om frågor som befinner sig på utredningsstadiet och att några ställningstaganden från riksdagens sida därför nu inte behöver göras. Detta konstaterade ju också Kjell-Olof Feldt alldeles nyss. Socialdemokraterna vill alltså utesluta avsnittet om företagens räntabilitet och soliditet. De vill inte heller ha med vad majoriteten skriver om det bristande utbudet av riskvilligt kapital. Jag har inte hittat några motsvarande skrivningar med synpunkter eller alternativ. Det föranleder mig att ställa frågorna: Förnekar ni socialdemokrater att de här problemen existerar? Eller vill ni inte höra talas om dem? Det är fråga om faktiska och obestridliga problem. Och därför är jag förvånad över att ni inte ens vill nämna dem i finansutskottets betänkande om den svenska kapitalmarknaden. Det kan möjligen vara så att socialdemokraterna förnekar räntabilitetsproblemet, endera därför att de ogillar marknadsekonomin eller därför att ägandet är för koncentrerat. Detta senare är ett faktiskt problem. Men det löser man inte med att pressa räntabiliteten utan genom att försöka sprida ägandet. I socialdemokraternas reservation nr 7 finns ett avsnitt angående två av de yrkanden som ställs i moderaternas partimotion 1978/79:2527. Det gäller utgivande av sparobligationer med förmånlig skatteberäkning och krav på en utredning om skattesystemets inverkan på sparandet. Här kan vi notera att reservanternas text vad gäller sparobligationerna är exakt densamma som utskottsmajoritetens. Vi hänvisar till det nya sparobligationslånet SPAR 79 — som Kjell-Olof Feldt också nämnde nyss — och som ger en årlig totalränta på 13 26. Motionärerna har i betydande utsträckning blivit bönhörda, och något initiativ från riksdagens sida erfordras alltså inte. När det gäller kravet på utredning om skattesystemets inverkan på sparandet finns dock en skillnad mellan utskottsmajoritet och reservanter. Utskottet hänvisar till en redan befintlig utredning om real beskattning av räntor och kapitalvinster. Reservanterna vill att den nya utredningen om kapitalmarknaden som de förordar i sin reservation skall utreda frågan. Jag kan alltså konstatera att avsnittet i reservationen 7 om sparobligationer med förmånlig skatteberäkning och om utredning av skattesystemets inverkan på sparandet inte innebär några delade meningar. Skrivningen är ordagrant densamma som utskottets, slutsatserna likaså, nämligen avslag på moderaternas yrkande. Enda skillnaden är att reservanterna underkänner att utredningen får göras av en redan tillsatt kommitté, vars direktiv täcker vad det är fråga om. Vad som nu återstår i reservation nr 7 är i stort sett en historieskrivning av vad som hänt på den svenska kapitalmarknaden sedan kapitalmarknadsutredningen tillsattes år 1968. Jag kan konstatera att Kjell-Olof Feldts anförande nyss också till stor del handlade just om en sådan historieskrivning. Så länge Kjell-Olof Feldt håller sig till fakta och kalla siffror har jag självfallet ingenting att invända. Vi ser alla med allvar på underskotten i statsbudgeten och i vår bytesoch handelsbalans. Men när reservanterna skall beskriva orsakerna till utvecklingen och den nuvarande situationen kommer de med ganska häpnadsväckande påståenden. Jag vill kommentera några av dessa. Budgetunderskottet och statsupplåningen driver upp räntenivån, påstår reservanterna, och det upprepades i Kjell-Olof Feldts anförande alldeles nyss. Ett visst samband finns — det skall inte förnekas. Men avgörande är vårt beroende av omvärlden. Innan riksbanken för 14 dagar sedan höjde diskontot från 8 till 9 96 hade vi ett lägre diskonto än alla övriga viktigare länder inom den s.k. korgen, med undantag för Schweiz och Västtyskland. I dagsläget är det förutom dessa två bara Finland och Nederländerna som ligger lägre. De har båda 81/2 procents diskonto. Medeltalet för ”korg”-länderna, med hänsyn tagen till den andel varje land har av Sveriges totala handelsutbyte, ligger på 10 96 — eller t.o.m. en aning över 10 96. Det är väl ändå klart att räntenivån i Sverige inte kan vara oberoende av vår omvärld. Vidare säger socialdemokraterna följande i reservation nr 7: ”Den borger liga politiken under perioden 1976-1979 har fört in ekonomin i en ond cirkel där växande budgetunderskott, stigande räntor och allt svagare investeringar utgör de styrande leden. För att man skall kunna bryta denna onda cirkel krävs en helt annan inriktning inte endast av politiken på kapitalmarknaden utan av den ekonomiska politiken i stort.” Reservanterna anser förmodligen att detta citat återger själva poängen i reservationen. Därför vill jag litet noggrannare skärskåda denna s.k. poäng. Först har vi då den lika kortfattade som felaktiga beskrivningen om varför vi fått nuvarande problem. Orsaken påstås vara den borgerliga politiken efter regeringsskiftet 1976. Men detta kan inte ens reservanterna själva tro på. Vi hade i Sverige under åren 1974-1976 en kostnadsstegring som vida översteg våra konkurrentländers. De svenska varorna blev för dyra. Vi förlorade marknader både i exportländerna och här hemma i konkurrens med andra länders varor. Därav följde besvärande underskott i bytesoch handelsbalans. Till detta bidrog oljeprishöjningarna, som sammantaget orsakat ca hälften av underskottet i bytesbalansen. Mot den här bakgrunden måste jag fråga socialdemokraterna: Vidhåller ni ert påstående i reservation nr 7 att den borgerliga regeringspolitiken fört svensk ekonomi in i en ond cirkel? Om ni gör det fordrar faktiskt anständigheten att ni förklarar hur de borgerliga regeringarna kan göras ansvariga för de kostnadsstegringar som drabbade svensk industri före regimskiftet 1976. Vidare måste ni förklara — och jag riktar mig framför allt till Kjell-Olof Feldt — på vad sätt dessa regeringar kan göras ansvariga för oljeländernas hantering av oljepriserna. Ni talar ju själva i er reservation om effekten av oljeprishöjningarna. Herr talman! Om reservanterna har varit minst sagt oförsiktiga när det gäller historieskrivningen, har de varit så mycket försiktigare då det gäller framtiden. Det ”krävs en helt annan inriktning”, säger de, ”inte endast av politiken på kapitalmarknaden utan av den ekonomiska politiken i stort”. Men vari denna inriktning kan tänkas bestå — det får man inte veta. Vi befinner oss därför i den något egendomliga debattsituationen att reservanterna yrkar avslag på propositionens riktlinjer men inte ger ens en antydan om vilka riktlinjer man vill ha i stället. De anser att en ny utredning bör tillkallas med uppgift att ”analysera kapitalmarknadens struktur med hänsyn till den nya situation som nu uppstått”. Den här tomhäntheten hos socialdemokratin kan tolkas på flera sätt. En välvillig tolkning är att ni är på väg bort ifrån er våldsamt kritiska hållning mot de borgerliga regeringarnas ekonomiska politik. Den utredning ni kräver kan möjligen uppfattas som något slags vändskiva för det socialdemokratiska partiet vad gäller ekonomi och kapitalfrågor. Om det är fallet, så är det en välkommen sinnesändring. Det finns en och annan vändning i reservationen 7 som tyder på en omprövning. Jag citerar en av dem: ”Utsikterna för de närmaste åren pekar på klara risker för ytterligare ökande underskott — om man inte lyckas skapa förutsättningar för en växande industriproduktion och positiv exportutveckling.” Det ni säger här är precis det som varit vägledande för de båda regeringarna Fälldin och Ullsten under de tre gångna åren. Men praktiskt taget alla de åtgärder som vi har vidtagit för att nå detta syfte har utsatts för en våldsam kritik från den socialdemokratiska oppositionen. Devalveringarna ansåg ni onödiga. Ni gick emot avskaffandet av den 4-procentiga löneskatten. Och ni kritiserade hårt de inflationsskyddade skatteskalorna och sänkningen av marginalskatterna, som var nödvändiga för att vi skulle få till stånd ansvarsfulla tvååriga avtal på arbetsmarknaden. Sammantaget har dessa åtgärder avsevärt stärkt den svenska industrins konkurrenskraft. Om ni socialdemokrater fortfarande anser att dessa åtgärder var felaktiga, då blir frågan: Hur skulle ni har burit er åt för att återupprätta den svenska industrins konkurrenskraft i den utsträckning som faktiskt har skett under den borgerliga regeringstiden från ett mycket besvärligt utgångsläge år 1976? Jag ställer de här frågorna till Kjell-Olof Feldt som företrädare för reservanterna, därför att det svar Kjell-Olof Feldt ger kan belysa hur ni tänker er framtiden och vad ni egentligen menar när ni talar om ”en helt annan inriktning inte endast av politiken på kapitalmarknaden utan av den ekonomiska politiken i stort”. Nu använder Kjell-Olof Feldt i sitt anförande uttrycket ”usjpräglat nödtorftigt” om de borgerliga åtgärderna. Ja, det kan med fullt fog sägas om den redovisning som har givits i motionen, i reservationen och i det anförande som Kjell-Olof Feldt nyss har hållit. Och det vore väldigt bra, herr talman, om den här debatten kunde skingra de dimmor som vilar över den socialdemokratiska reservationen nr 7 i utskottsbetänkandet. Herr talman! Jag yrkar bifall till hemställan i finansutskottets betänkande nr 8 på alla punkter.

Herr talman! Jag måste påminna Eric Enlund om att vad vi faktiskt diskuterar här i dag är en regeringsproposition. Det är den som skall utsättas för granskning. Det är den som riksdagen skall ta ställning för eller emot. Och skälet till att vi vill ha nya riktlinjer är ju att de riktlinjer som finns i propositionen knappast på någon punkt behandlar dagens problem på kapitaloch kreditmarknaden. Eric Enlund lyckades i sitt inlägg i stort sett också gå förbi de problemen. Jag sade inte att det var ”nödtorftigt”. Det kanske är ett bra uttryck när det gäller herr Mundebos propositioner. Nej, det var en torftig beskrivning av vilken kapitalmarknadspolitik som skall föras i det här landet under de närmaste åren. Men på en punkt, herr talman, skall det inte föreligga något som helst tvivel om utgångspunkterna för det fortsatta arbetet med de här frågorna, och det gäller ansvaret för budgetunderskottet. Eric Enlund lyckades i sitt inlägg undvika detta problem. Han nämnde en gång i anförandet att det kanske ändå finns ett underskott i budgeten. Detta underskott existerade inte den dag då trepartiregeringen tog över 1976, utan flertalet av de svårigheter vi har i dag och som jag beskrev i mitt inlägg har sin grund i budgetunderskottet. Riksbankschefen själv tvingas ju erkänna att situationen hade varit ganska radikalt annorlunda, om man inte hade varit tvungen att varje månad driva fram 5 miljarder kronor, som skall pumpas in i statskassan från kreditmarknaden. Och läget på de utländska kapitalmarknaderna hade bekymrat oss långt mindre, om det inte hade varit på det sättet. Det gör att det vi nu måste ha som förutsättning för lösningar på kapitalmarknadsproblemet är att detta underskott existerar. Jag tror alltså inte att det går att avskaffa det särskilt snabbt. Det är den förutsättningen som varken Ingemar Mundebo i sin proposition eller utskottsmajoriteten i sitt betänkande egentligen vill erkänna finns där. Man talar om att vi kan nå en gräns där man inte längre bemästrar situationen. Jag anser att man befinner sig vid den gränsen ellert.o.m. redan har passerat den. Sedan undrade Eric Enlund varför vi inte har tagit upp räntabiliteten osv. i näringslivet. Han måste grundligt ha missförstått det som jag talade om och innehållet i vår reservation. Ett av grundproblemen är i själva verket att möjligheterna att få fram reala produktiva investeringar allvarligt hämmas av bristen på kapital och de höga räntorna för finansiella placeringar. Det är grundproblemet. Vi kan ju inte öka vinsterna i näringslivet genom kapitalmarknadspolitik, men vi kan göra det mera lönsamt att investera realt, om vi ändrar kapitalmarknadspolitiken.

Herr talman! Vi är helt klara över att vi behandlar regeringens proposition om kapitalmarknaden. Men om oppositionen och Kjell-Olof Feldt ogillar propositionens förslag i allra högsta grad kan ju diskussionen omkring det inte bli särskilt meningsfull om inte alternativ skisseras. När det gäller budgetunderskottet, som vi är helt överens om är mycket allvarligt, skulle jag vilja ställa frågan: På vilka punkter skulle socialdemokraterna ha velat ändra regeringens politik, så att den på ett väsentligt sätt skulle ha minskat budgetunderskottet? Huvuddelen av pengarna har nämligen gått till att upprätthålla sysselsättningen, och jag kan inte påminna mig något enda tillfälle här i kammaren då socialdemokraterna önskat pruta sådana anslag. Det kan väl ändå inte råda några delade meningar om att den förbättring som skett av den svenska industrins konkurrenskraft under de gångna tre åren har varit helt nödvändig och att socialdemokraterna under hela denna tid i vart fall inte i praktisk handling har givit något uttryck för insikt om detta. Det kan jag bara beklaga. Ni har, som jag sade förut, gått emot praktiskt taget alla de åtgärder som regeringarna Fälldin och Ullsten har vidtagit, och ni har inte angivit några alternativ som skulle ha kunnat ge en motsvarande effekt. Nu är det min förhoppning att ni under den mandatperiod som ligger framför oss inte skall göra om samma misstag. För det långsiktiga arbetet på att stärka den svenska ekonomin, för att få till stånd nödvändiga investeringar och ett tillräckligt bostadsbyggande, är det önskvärt att vi med gemensamma krafter tar itu med uppgiften att ge svenskt näringsliv den konkurrenskraft som är nödvändig inte bara för en fungerande kapitalmarknad utan också för hela det svenska välfärdsbygget.

Herr talman! Jag vet inte om Eric Enlund har varit närvarande här i riksdagen de senaste tre åren. Det verkar inte så. Vi har till varje budget gjort konkreta, genomarbetade alternativ. En enkel summering av skillnaderna mellan budgetunderskotten under de här åren tyder på att de med vår politik skulle ha varit 20 ä 25 miljarder lägre. Allt finns i riksdagens protokoll. Det är bara att läsa. Nu säger man — och det skall liksom vara ursäkten för att vi befinner oss i den här krisen — att budgetunderskottet beror på de enorma satsningar som regeringen har gjort för att klara sysselsättningen. Tack vare de framgångsrika devalveringarna, tack vare att man tagit bort arbetsgivaravgifter, osv., har man nu fört industrin ut ur krisen. Men då måste Eric Enlund förklara en sak för mig. Om dessa åtgärder för att klara sysselsättningen nu inte längre behövs borde budgetunderskottet rimligen börja minska. Om hela förklaringen är att ni var tvungna att satsa så stora pengar för att klara sysselsättningen — varför minskar då inte budgetunderskottet nu? Varför sjunker inte statsutgifterna? Detta är det stora mysterium som Ingemar Mundebo aldrig lyckats förklara för någon. I tre år satsade regeringen enorma summor för att rädda Sverige ur den dy det hade sjunkit ned i under socialdemokratisk regeringstid. Nu är vi ju uppe urden, på fast mark igen. Alla kurvor pekar åt rätt håll, sades det i valrörelsen. Varför minskar då inte budgetunderskottet? Varför ökar det med omkring 10 miljarder till nästa budgetår? Nej, ni har gjort någonting helt annat. Ni har kraftigt försvagat inkomsterna genom ganska vettlösa och meningslösa skattesänkningar, framför allt för företag och andra som inte har använt dem till någonting annat än att låta marknaden överflöda av pengar, jaga fastigheter och dyra lån och spekulera. Ni har skapat en pervers kreditmarknadssituation. Ni har inte åstadkommit investeringar, produktion och sysselsättning — ni har åstadkommit ett land där folk med pengar bara jagar efter högsta möjliga ränta, snabbaste sätt att tjäna pengar. Det är resultatet av att ni släppt loss de fria marknadskrafterna. Nu är de i gång, Eric Enlund. Och resultaten kommer att förskräcka oss än mer framdeles. Till sist: Inbjud inte till samarbete, Eric Enlund, efter behandlingen av våra förslag den här hösten! Som ordförande i finansutskottet har ni icke tillåtit ens en diskussion om dessa förslag. Den motion som kommer att behandlas i kammaren i morgon avverkades i finansutskottet på åtta minuter, efter att ha väntat på den behandlingen i sju veckor. Ni tillät icke någon diskussion, ni gjorde över huvud taget icke ett försök att granska de förslag vi hade lagt fram. Inget hyckleri, om jag får be!

Herr talman! Det är riktigt att här har lagts fram förslag som skulle förstärka budgeten. Det knepiga är bara att en god del av de förslagen skulle ha inneburit att man på nytt försvagat de svenska företagens konkurrenskraft. Och vi är överens om att det viktiga är att behålla de marknader vi har och återvinna vad vi har förlorat. Den här debatten har varit föga upplysande när det gäller socialdemokratins avsikter och önskemål. Folkpartiregeringen har i proposition 165 lagt fram förslag till riktlinjer för svensk kapitalmarknad. Finansutskottets majoritet har tillstyrkt dessa riktlinjer. Socialdemokraterna har yrkat avslag på dem. Men den kritik ni har fört fram gäller knappast de föreslagna riktlinjerna. I stället kritiserar ni våldsamt regeringarna Fälldin och Ullsten för deras ekonomiska politik under de gångna tre åren. Ni säger att den fört in svensk ekonomi i en ond cirkel. När jag frågar vad socialdemokraterna skulle ha vidtagit för åtgärder som skulle ha kunnat återställa den svenska ekonomins konkurrenskraft i samma utsträckning som våra åtgärder — devalveringarna, borttagandet av löneskatten och sänkningen av marginalskatterna, så att kapitalbildning och investeringar kunnat förbättras — får jag intet svar. Socialdemokraterna har inte ens svarat på frågan, om ni vidhåller den kritik som ni hela tiden anfört på de här tre punkterna och som också finns med i reservation 7 i betänkandet. Ni säger att det krävs en helt annan inriktning, inte endast av politiken på kapitalmarknaden utan av den ekonomiska politiken i stort. Och när jag då frågar: Vilken då inriktning? svarar socialdemokraterna och Kjell-Olof Feldt att de vill ha en ny utredning med uppgift att analysera kapitalmarknadens struktur med hänsyn till den nya situation som uppstått. Något mindre upplysande kan man inte tänka sig. Jag har en väldig respekt för Kjell-Olof Feldts kunnande och vältalighet. Men jag måste säga att i den här debatten har vältaligheten vida överglänst det sakliga innehållet. Hans inlägg har inte givit några besked om vad socialdemokraterna egentligen vill.